Fru talman! Detta är viktigt att beakta om det visar sig att de förbättrade möjligheterna ökar alltmer. Det är självfallet väldigt viktigt att vi mycket noggrant från svensk sida följer frågan under det säkerhetspolitiska arbetet inför kontrollstationen. Det gäller naturligtvis inte bara Sverige utan vår omvärld över huvud taget. Jag vill lyfta fram den fråga som också försvarsministern betonar: Vi skall vidmakthålla en trovärdig grund för totalförsvarets långsiktiga styrka och anpasslighet. Det här handlar ju om anpasslighet och att vi skall kunna bidra till säkerhetspolitisk stabilitet i det nordeuropeiska området. Anser försvarsministern utifrån detta att de besparingar som nu föreslås ger denna trovärdighet?
Fru talman! Kds deltog utan erinringar i Försvarsberedningens arbete, och kds står bakom beredningens säkerhetspolitiska rapport, vilket jag självfallet uppskattar. Den rapporten gällde det läge som Försvarsberedningen då hade granskat. Redan nästa år kommer en kontrollstation. Jag utgår ifrån och hoppas att kds kommer att delta i det arbetet. Vid den tidpunkten får vi se vad som har kommit fram av nya informationer. Vid det tillfället kanske också CFE-avtalet föreligger justerat mellan avtalsslutande parter. Det är i så fall rätt tidpunkt att bedöma CFE-avtalet. Då kan vi göra en kontroll på en så säker grund som möjligt. Jag vill inte tro att man i något av Sveriges riksdags sju partier är benägen att ta lätt på de säkerhetspolitiska frågorna eller är beredd att spela rysk roulett, som en del har antytt, med Sveriges säkerhet. Det är inte seriöst att hävda det i den politiska debatten. Därför utgår jag ifrån att alla politiska partier ställer upp för att göra den säkerhetspolitiska bedömningen i samverkan när vi kommer till nästa år. Då har vi förhoppningsvis också CFE-avtalet.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för rosen. Törnena förvånar inte. De brukar höra till de flesta rosor - också de röda. Jag börjar efter att ha lyssnat till försvarsministern i dag faktiskt att förstå varför så mycket har gått snett i hanteringen av förberedelserna av det försvarspolitiska beslutet nästa år under det gångna året. Det är mycket som avslöjas när det gäller förmågan att både lyssna och läsa. De sista veckorna har för min del inneburit en ökad glädje och tillfredsställelse när det gäller utvecklingen av hanteringen av den svenska säkerhetspolitiken. Som jag har sagt tidigare tror jag att det inte minst är den kommande fredsstyrkan i Jugoslavien som har bidragit till att denna utveckling har satt fart. Jag kan förstå att den utvecklingen kan ha varit väl så prövande för andra deltagare i debatten. Jag vill säga till försvarsministern att vi i Folkpartiet nog även fortsättningsvis förbehåller oss rätten att driva de krav och åsikter som vi faktiskt har, och inte de som skulle passa försvarsministerns eller någon annans debatteknik. Som försvarsministern känner till har vi från Folkpartiets sida två gånger det gångna riksdagsåret ställt oss bakom försvarsministerns principiella besparingsförslag om fyra miljarder kronor fram till år 2001. Därutöver har vi i maj månad sagt att det vore önskvärt med en ytterligare besparing på en miljard kronor. Det är möjligt att det är den miljarden som försvarsministern upplever som raserandet av det svenska försvaret. Mot bakgrund av vår inriktning på försvarspolitiken tror jag att de flesta bedömare har uppfattningen att den besparingen skulle slå mindre på försvarseffekten än vad försvarsministerns besparing på fyra miljarder skulle göra.

Fru talman! Jag skall inte lägga mig i personalpolitiken på Försvarsdepartementet, men det borde vara möjligt att läsa innantill i de papper som finns där. I Försvarsberedningen begärde jag att konsekvenserna av en nedskärning av försvarsbudgeten med 10 miljarder skulle belysas för att man skulle ha ett underlag för senare ställningstaganden när det gäller de ekonomiska ramarna. Jag väntar fortfarande på en seriös analys av den begäran. Jag tror som sagt att det går att läsa innantill i de papper som finns. Är det så att det behövs kommer det att föreligga ett protokoll från dagens sammanträde här i kammaren också. När det gäller soldaterna i Bosnien är jag helt övertygad om att försvarsministern har det största intresset för de svenska soldaternas säkerhet. Någonting annat vore ju märkligt. Det intresset har säkerligen också försvarsministerns socialdemokratiska försvarsministerkolleger i Norge och Danmark, utan att motsvarande debatt behövde föras där. Avslutningsvis vill jag säga att vis av erfarenheten från tidigare debatter här i kammaren med försvarsministern väntar jag med stort intresse på försvarsministerns avslutande inlägg - när han vet att jag inte har någon rätt till genmäle.

Fru talman! För att inte bara Folkpartiet skall få allt emot sig tänkte jag också ge mig på Miljöpartiet litet grand. Jag tycker att Miljöpartiet spelar ett farligt populistiskt spel i den svenska försvarsdebatten. Ingen har sagt det tidigare, men jag vill ändå passa på att säga det. Det är nämligen vårt lands oberoende som gör att vi själva kan bestämma över miljöpolitiken, barnomsorg, pensioner, ubåtar m.m. Det tycker jag att t.o.m. Miljöpartiet borde förstå. Det går inte att driva en veckopolitik på försvarsområdet. De pengar som i dag satsas på det svenska totalförsvaret är en försäkring för en osäker framtid. Jag har gått igenom Miljöpartiets alla motioner, reservationer och skrivningar. Jag måste säga att man har i det närmaste extremståndpunkter i alla försvarspolitiska frågor. Ni vill avskaffa totalförsvarsplikten och införa ett frivilligt värnpliktssystem. Ni vill nedmontera vår militära beredskap utan en tanke på framtiden eller utvecklingen i omvärlden. Ni föreslår också en reduktion med nära 40 % - 37,5 %. Det är alltså 10 % värre än Folkpartiets förslag. Det här vill ni ha genomfört på fem år. Jag kan inte och jag vill inte som försvarsminister närma mig de förslag och de reduktioner som ni står för. De är inte måttfulla. Det är inte fråga om någon säkerhetspolitiskt motiverad besparing. Jag tycker att det är en vacker tanke som jag ibland möter hos miljöpartister - man drömmer om den eviga freden. Men man bortser från behovet av en långsiktig och trovärdig försvarspolitik. Jag beklagar faktiskt att Miljöpartiet med hjälp av oresonliga högertidningar har lyckats polarisera försvarsdebatten.
Fru talman! Jag tror att försvarsministern har vaknat på fel sida i dag. Vårt förslag när det gäller besparingar är inte 10 % värre än Folkpartiets förslag, utan det är 10 % bättre. Vi driver självfallet inget farligt populistiskt spel. Försvarsministern sade att Sveriges oberoende medför att vi kan föra en egen politik osv. Om försvarsministern hade granskat våra skrivningar och motioner riktigt ordentligt, hade han märkt att vi har ett helhetsperspektiv på försvars och säkerhetspolitiken. Vi vill vara oberoende så till vida att vi skall kunna forma vår egen politik. Därför säger vi nej till EU När det gäller veckopolitik och extremståndpunkter på försvarsområdet är extremståndpunkten nog ibland inte värre än att vi anser att man kan nedrusta det militära försvaret för att upprusta ett starkt civilt försvar och för att investera på ett sätt som gör att vår gemensamma säkerhet främjas. Det tycker inte jag är extremståndpunkter. I framtiden tror jag snarare att vi får se att extremståndpunkten är att vi till varje pris skall försöka upprätthålla ett starkt militärt försvar. Den extremståndpunkten anser jag att vi egentligen borde lägga bakom oss redan nu.
Fru talman! Jag tror att Miljöpartiet och Annika Nordgren bortser från det faktum att alla partier, alla i denna kammare, vill ha fred. Jag är helt säker på att varenda ledamot av Sveriges riksdag vill ha fred och samförstånd i världen och i Europa. Jag tror inte att någon ledamot har någon önskan som är större än önskan om fred. Ni bortser ifrån att ett starkt försvar ger trygghet att arbeta för freden. Ni bortser från att ett starkt försvar är nödvändigt för att åstadkomma fred, respekt och stabilitet. Om man vill uppnå fred kan man inte rusta ned det instrument som arbetar för fred. I mitt tal försökte jag säga att jag tror att EU är den enda starka kraft som vi i Europa kan ty oss till för att stötta den demokratiska utvecklingen. En demokratisk utveckling måste stöttas även med pengar så att vi får en ekonomisk och social utveckling i Ryssland och i de länder som tillhörde Sovjetunionens forna sfär. EU kan bli den demokratiska hävstången för att just åstadkomma fred. Då skall vi väl använda EU som något positivt för att uppnå våra drömmar och visioner, men det bortser Miljöpartiet ifrån. Skall man åstadkomma fred kan man inte säga nej till det som skall åstadkomma fred.

Fru talman! Att den säkerhetspolitiska miljön befinner sig i förändring torde både de som deltar i den här debatten och de som lyssnar på den ha förstått. Jag menar att vi har anledning att föra ett frimodigt och öppet offentligt samtal kring säkerhetspolitiken. Ett sådant samtal borde kunna skilja målen från medlen och öka insikten om de förändringar som sker. Folkligt engagemang och uppslutning är ett fundament för svensk säkerhetspolitik. Historien ställer oss ibland inför skeden av snabba förändringar. Då måste alla länder, inte bara Sverige, vara beredda att utveckla en ny och hållbar ordning för samarbete och säkerhet. Jag vill i dag påminna om vad Olof Palme sade i sitt anförande när slutdokumentet för det som skulle bli ESK-processen undertecknades i Helsingfors 1975: "Det är inte självklart att det nu bestående mönstret för den europeiska säkerheten kommer att bestå oförändrat på lång sikt. Det kan komma att ifrågasättas från olika håll och på olika sätt. - Det vore inte heller realistisk politik att bortse från möjliga förändringar och det vore obetänksamt att inte hålla perspektivet öppet mot en diskussion i framtiden mellan de deltagande staterna om dessa frågor." Låt mig konstatera: Sverige har nu en annan säkerhetspolitik än för några år sedan. Det är något som vi själva har önskat och valt. Målen är desamma, men omvärlden har förändrats. Vårt sätt att se på säkerhet präglades länge av det kalla krigets maktbalans och avskräckningstänknade. Men den tiden är sedan länge förbi då länder kunde öka den egna säkerheten enbart med växande militär styrka. Säkerhet söks bäst tillsammans med och inte i motsats till andra. Säkerhet genom positivt och ömsesidigt beroende har mellan de nordiska länderna skapat en situation där vi inte längre behöver frukta säkerhetspolitiska konfrontationer. Detsamma gäller mellan medlemmarna i Europeiska unionen. Insikten om att fred och välstånd byggs bäst genom samverkan har fått oss att utveckla demokratiska och rättsliga instrument för att hantera intressemotsättningarna. Insikten växer om att vi står på tröskeln till att förverkliga visionen om ett enat Europa, dvs. utveckla integration och samarbete till den punkt där krig på vår kontinent blir otänkbart.

De tre senare strukturerna har inte minst genom Rysslands medverkan sitt speciella värde. Fru talman! Utvecklingen i Ryssland har inte gått så fort som många hoppades för några år sedan. De nya samhällsstrukturerna har visat sin bräcklighet. Ändå har många framsteg gjorts. Utvecklingen har på det hela taget gått i riktning mot demokrati, marknadsekonomi och ett successivt inlemmande i de europeiska samarbetsstrukturerna. Men vi har kunnat konstatera bakslag, och vi kan inte framöver utesluta bakslag. Uppgiften att omvandla Ryssland är en historisk förändringsprocess, som kommer att ta tid. Vi måste ha blicken lyft över horisonten och den omedelbara framtiden. Det är ryssarna själva som har det främsta ansvaret för utvecklingen. Men omvärlden kan också hjälpa processen på traven, bl.a. genom att stödja de demokratiska krafterna och i en kritisk dialog klargöra för Ryssland vad vi förväntar oss av landet som medlem av det europeiska samfundet. Osäkerheten i bedömningen gör att det inte är möjligt att beskriva Ryssland på ett entydigt sätt. Vi kommer inom överskådlig tid att få leva med en dubbelhet i analysen. Det är viktigt att vi både i ord och i praktisk handling fortsätter att visa att vi önskar ett förtroendefullt och nära samarbete med Ryssland. Utvecklingen i Baltikum har däremot gått snabbare än förväntat, mot ekonomiskt välstånd, integration av ryskspråkiga och deltagande i det internationella samarbetet. Men mycket återstår. Sverige kan bidra bl.a. genom att stödja inflätningen av Estland, Lettland och Litauen i de europeiska strukturerna, främst i EU. Det är fortfarande väsentligt med ett brett och djupt västligt engagemang för de baltiska staterna. Utvidgningen av EU österut är motorn i skapandet av ett Europa präglat av gemensam säkerhet. Den tysk-franska visionen om fred och välstånd genom samverkan som fanns i EU-samarbetets barndom motsvaras i dag av en dröm hos de öst och centraleuropeiska staterna om välstånd genom ett medlemskap i EU. Detta är en uppgift av historiska dimensioner, som också kommer att innebära uppoffringar från nuvarande medlemmar. Därför kommer invändningar att resas. Den svenska regeringen är dock fast besluten att driva utvidgningsfrågan. Vi vill att förhandlingsprocessen med alla kandidatländer skall inledas sex månader efter att EU:s regeringskonferens har avslutats. Fru talman! Rapporten Vårt globala grannskap från Carlsson-Ramphal-kommissionen konstaterar att militärt våld i ett modernt säkerhetstänkande endast kan vara politiskt legitimt under två förutsättningar; som självförsvar av det egna territoriet eller under Detta sätt att se på militär säkerhet stämmer helt med traditionell svensk politik. Vad gäller försvaret av det egna territoriet har inga förändringar skett som ändrar vår grundinställning om militär alliansfrihet, syftande till att vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde. Det är i det konfliktförebyggande, krishanterande och fredsbyggande arbetet som förutsättningarna har ändrats, och den svenska politiken har här fått en ny inriktning. Här är behovet att vara med och påverka så mycket större än behovet, frestelsen att stå utanför. Och här ingår, som en viktig del, ett ansvar att bidra med vår rika erfarenhet av deltagande i fredsbevarande operationer. Jugoslavien, som regeringen nu föreslagit riksdagen, är ett bra exempel på den nya tidens möjligheter. Genom ett gemensamt ansvar för fred och försoning i f.d. Jugoslavien bidrar vi - NATO-allierade länder och alliansfria länder - till att bygga en ny säkerhetsordning i Europa. I stället för att enbart föra en diskussion om hur ritningen skall se ut, kan vi nu lägga de första stenarna till husets grund. För att nå målet - en alleuropeisk säkerhetsgemenskap - måste vår roll vara ett aktivt och kreativt deltagande i det europeiska säkerhetsbygget. Den militära alliansfriheten lägger inga hinder i vägen för det vi vill nå, och varken vi själva eller någon annan skulle vinna på att vi övergav den. Alliansfriheten bidrar till säkerhet i en föränderlig situation. Den dag vi når målet om en alleuropeisk säkerhetsgemenskap, utan skiljelinjer på vår kontinent, är såväl nuvarande allianser som alliansfrihet överspelade.

Utskottens gemensamma betänkande lyfter fram behovet av en vidgad syn på säkerhet, i innehållslig mening. Jag vill peka på nödvändigheten av en vidgad syn också geografiskt. En europeisk säkerhetsgemenskap måste byggas i harmoni med världen utanför Europa. I en internationaliserad värld är vi alla ömsesidigt beroende av varandra. Det är nödvändigt att FN har det övergripande ansvaret för internationell fred och säkerhet. Det behövs ett solidariskt deltagande i fredsfrämjande operationer, från utomeuropeiska länder i Europa, liksom från Europa i kriser på andra kontinenter. En fragmentisering till en situation där varje kontinent endast tar ansvar för sitt, skulle försätta de fattigaste delarna av världen i en ännu värre situation. Det skulle öka den gemensamma osäkerheten. I det globala säkerhetsperspektivet kommer också frågor om sociala orättvisor och resursknapphet in i bilden. Ett växande antal konflikter i världen har sitt ursprung i ekonomisk och social misär, inte sällan kopplat till resursknapphet och fattigdom. Dessa konflikter kan tyckas ligga långt från Europa, men det finns en europeisk sida av problemet. EU-kommissionens vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning pekar på detta framtida säkerhetsproblem i sitt avslutningskapitel: " - en extrapolering av dagens industriella konsumtions och produktionsmönster till hela världen skulle kräva ungefär tio gånger våra nuvarande resurser, vilket visar på politiska konflikter på global nivå om de nuvarande tendenserna inte hejdas." Europas länder har fastnat i ett mönster av överutnyttjande av naturresurser och underutnyttjande av mänskliga resurser. Att bryta det mönstret är inte bara nödvändigt för att klara arbetslöshet och miljö. Det är också klok säkerhetspolitik. En frihandelsvänlig politik präglad av öppenhet mot omvärlden kan tillsammans med en generös biståndspolitik bidra till att minska de sociala klyftorna i världen. Det är inte bara uttryck för en förnuftig handelspolitik och för solidaritet. Det är också framåtblickande säkerhetspolitik. Därför rymmer t.ex. EU:s Medelhavspolitik också ett svenskt egenintresse. De stora säkerhetshoten är i dag globala. Därför behöver vi ständigt påminna om FN:s betydelse också för Europas och Sveriges säkerhet. Därför ger regeringen FN:s arbete för bl.a. hållbar utveckling, social rättvisa, mänskliga rättigheter och nedrustning högsta prioritet.

Fru talman! Det är självklart att den inre säkerheten måste bevaras. Jag tror heller inte på att någon evig fred skulle uppstå inom överskådlig tid. Det är alltså klart att vi måste ha en säkerhetsordning. Det ligger ju i själva begreppet: en alleuropeisk freds och säkerhetsordning. Däremot blir den nuvarande uppdelningen en annan om vi skulle nå fram till denna vision. Jag menar att vi nu ändå står på tröskeln till att börja ta praktiska steg i den riktningen och inte bara tala om det. Det är det viktiga. Jag tycker att det är bra att det finns en samsyn i de sammansatta utskottets betänkande mellan de partier som har deltagit i arbetet. Det är mycket positivt för säkerhetspolitiken. Sedan är det väl så att var och en av oss, om vi själva hade skrivit betänkandet, skulle ha vridit och vänt texterna litet annorlunda. Jag tycker dock att det är positivt med den enighet som här finns.

Fru talman! Göran Lennmarker försöker göra vad han kan för att så split nu när det faktiskt finns enighet. Jag tycker att vi skall glädjas åt att det finns en samsyn. Det finns, precis som jag sade, åsikter i propositionen. Det finns också åsikter i motionerna. Men utskotten har, när man tillsammans har arbetat med de här frågorna, sett att det också finns stora likheter. Man har därför kunnat komma fram till ett enhälligt betänkande på säkerhetspolitikens område. Detta är positivt. Självfallet är det riksdagen som lägger fast säkerhetspolitiken, och regeringen kommer att arbeta utifrån vad riksdagen nu har sagt.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för hennes medverkan i dagens debatt. Jag tror att det lågmälda och sakliga resonemang som utrikesministern ger uttryck för kommer att påverka och främja den fortsatta säkerhetspolitiska debatten på ett välgörande sätt. Vi kommer naturligtvis också i framtiden att behöva debattera tolknings och tidtabellsskillnader. Det hör ju den politiska debatten till. Hade inte försvarsministern tagit tillbaka den ros han delade ut till mig förut hade jag gärna överräckt ytterligare en ros till utrikesministern. Det är uppenbart, som jag har sagt förut, att freden i Dayton inte bara har inneburit en oerhörd lättnad för de hotade och utarmade människorna i Bosniens städer och byar utan också har snabbat på en process inom svensk säkerhetspolitik som vi annars hade fått vänta ytterligare någon tid på. Jag har av det föregående replikskiftet uppfattat att det synsätt som det eniga sammansatta utskottet ger uttryck för när det gäller den säkerhetspolitiska utvecklingen är förankrat också i Arvfurstens palats, eller var man nu håller hus under renoveringen.
Fru talman! Jag vill med anledning av vad Lennart Rohdin sade understryka en sak. Jag är inte riktigt säker på att den dynamik i den säkerhetspolitiska debatten som vi som deltar här i dag känner av, är så väl spridd bland hela svenska folket. Vad jag ville säga inledningsvis i mitt anförande är att jag tror att det är väldigt positivt om vi som företrädare för riksdag och regering talar om säkerhetspolitiken på ett konstruktivt sätt och med ett tonläge som gör att allmänheten inte skräms bort från debatten. Jag tror nämligen att det är enormt viktigt att vi nu får med partier, kyrkor, enskilda organisationer och hela Folkrörelsesverige i en diskussion om de stora och viktiga frågor som förestår. Jag hoppas att vi alla skall kunna delta i detta.
Fru talman! Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Den dynamik som vi nu har gör att vi måste kunna föra en säkerhetspolitisk diskussion i det här landet. Vi måste diskutera möjligheter, handlingsalternativ och optioner utan att veta om de kommer att bli aktuella eller om någon av oss någonsin kommer att finna vara önskvärda. Det gäller att inte ta svenska folket på sängen. Det har de upplevt litet för ofta i den turbulenta utveckling som har ägt rum, både i vårt land och i Europa, de senaste fem-sex åren. Det är därför viktigt att, just som utrikesministern sade, utan något högt tonläge även diskutera hypoteser och frågeställningar som kanske aldrig blir aktuella och aldrig kommer att ha förespråkare här i landet.

Fru talman! Först vill jag tacka försvarsministern för att han sin vana otrogen behagat stanna kvar och lyssna på mitt i min ringhet framförda anförande. Så står vi då här den 6 december 1995 på perrongen till det som är den första kontrollstationen i en serie av överväganden kring vår framtida säkerhetspolitik och vilka konsekvenser det skall få för utformningen av det framtida försvaret. Vi står på perrongen, och litet längre framför oss har försvarsutskottets majoritet växlat in oss på ett spår som enligt min uppfattning grundas på alltför mycket av förhoppningar och förväntningar om, trots alla allvarsord, en rosenskimrande värld där det mesta kommer att gå väl. Detta skiljer sig från det säkerhetspolitiska betänkande som det sammansatta utrikes och försvarsutskottet har fattat beslut om. Detta utskott låter fortfarande tåget stå kvar vid perrongen och ger inte någon anvisning om mot vilken värld vi skall gå. Men däremot ger det en anvisning om att omvärlden inte är så rosenskimrande som regeringen kanske hade hoppats i sin proposition. Om en säkerhetspolitisk kontrollstation skall vara värd namnet, måste man faktiskt se till verkligheten. Ett av de avgörande argument som inte på något vis har motsagts under det gångna året i den säkerhetspolitiska eller försvarspolitiska debatten är det som handlar om vilka avgörande skillnader som vi kan se mellan vår beslutssituation i dag 1995 och den beslutssituation som vi stod inför 1992. Sanningen är ju, vilket inte minst Göran Lennmarker har påpekat, att allt det grundläggande, militärgeografiskt, militärstrategiskt och säkerhetspolitiskt, hade hänt då. Redan då var risken för krig låg. Redan då hade det Sovjetunionen, som väl utan tvekan får betraktas som en av världshistoriens värsta förtryckarmakter, blivit det långt beskedligare Ryssland. Redan då hade den Warszawapakt som hade klara krigsplaner, inte bara att överfalla Sverige utan att med bara några timmars varsel kunna inta Västtyskland och utdela såväl medaljer som fältmarskalksepåletter, försvunnit och ersatts av fria stater i Öst och Centraleuropa. Redan då var Polen befriat. Redan då hade Tyskland återförenats och muren fallit. Redan då hade det våldets stabilitet som hade präglat Öst och Centraleuropa under efterkrigstiden ersatts av den osäkra och svårförutsägbara säkerhetspolitiska gråzon som vi fortfarande kan se mellan Kaspiska havet och Östersjön. Det är det stora perspektivet och de ganska små skillnaderna som vi kan se mellan 1992 och 1995. Men det har också hänt saker under hösten som bör få oss att tänka till och som bör få oss att ta orden om säkerhetspolitisk kontrollstation på allvar. Det gäller datumen den 17 november och den 17 december. Den 17 november blev det ju klart för t.o.m. den blinde bedömaren att CFE-avtalet inte längre håller, att Ryssland inte har för avsikt att följa det. Under hösten har en politisk situation i Ryssland tyvärr spelats upp, där militäristiska, storrysknationalistiska och gammelkommunistiska krafter förstärkt sin position. Under perioden från 1992 och fram till nu har faktiskt vår säkerhet, utan att det militära hotet på något sätt ökat, om att den politiska osäkerheten kommer att förbli en avgörande faktor i den ryska utvecklingen blivit allt klarare för oss. Dessutom har Tjetjenien invaderats. Sedan 1992 har Boris Jeltsin och många andra ryska ledare ändrat sina uppfattningar om t.ex. ryskt medlemskap i NATO. Sedan den tiden har många ryska politiker börjat låta alltmer som Vladimir Zjirinovskij gjorde då när han betraktades som en ensam galning. Stämningsförändringarna är faktiskt ganska betydande. Det anser jag också skall leda till att man ställer krav i konkret handling när det gäller utformningen av vårt försvar. Om regeringens konkreta förslag kan man säga mycket. Man kan säga ömsom vin och ömsom vatten, även om den senare produkten enligt min uppfattning dominerar blandningen. Kort sagt, med regeringens förslag blir försvaret för litet, för dåligt och får fel uppgifter. Låt mig börja med uppgifterna. Med Moderaternas utgångspunkter skall försvaret vara ett försvar. Två av huvuduppgifterna för försvaret skall vara de som regeringen anser som viktiga, en uppfattning som även utskottet delar, nämligen att försvaret skall kunna försvara vårt land mot väpnat angrepp och att värna vår territoriella integritet. De andra två huvuduppgifterna som regeringen anger och som utskottets majoritet godkänner är viktiga uppgifter för det svenska försvaret, men inte på samma nivå som försvaret av vårt land. Internationella insatser är en viktig uppgift. Men så länge som vi inte ingår i ett fungerande säkerhetssystem, där vi också kan vara säkra på att få hjälp utifrån, kan dessa uppgifter inte höjas upp till samma nivå och till samma dignitet som värnet av vårt land. Försvaret mot nationella påfrestningar och katastrofer i fredstid kan enligt vår uppfattning inte jämställas med försvaret av vårt land, därför att de är fullständigt väsensskilda. Ett väpnat angrepp mot Sverige bygger på en medveten och noga planerad vilja att förgöra och förstöra vår frihet och omintetgöra vår självständighet. Nationella katastrofer må vara hur otäcka som helst och få stora och allvarliga konsekvenser, men de bygger snarare på den mänskliga faktorn och på slumpens skördar än denna medvetna strävan att förgöra vår självständighet. Dessa båda nya huvuduppgifter har föga uppmärksammats i debatten, vilket jag tycker är synd. Jag tycker att det är fel att regeringen grundar sina bedömningar kring dessa och kring det som man betecknar som det vidgade säkerhetsbegreppet, som enligt min uppfattning inte är någon nyhet.

Självklart kräver en gemensam säkerhet demokrati och marknadsekonomi, vilket i sin tur leder till en politisk och social stabilitet som minskar riskerna för krig. Det vidgade säkerhetsbegreppet är sålunda en självklarhet, och dess viktigaste exponent, som många har talat om här i dag, är självklart det nära samarbetet i Europeiska unionen. Likväl får det tal som omger detta begrepp inte få oss att bortse från de säkerhetspolitiska realiteterna och användas som ursäkt och förevändning för att minska det militära försvar som fortfarande är kärnan i vår säkerhetspolitik. För att anknyta till det som jag sade om att försvaret blir för litet, för dåligt och får fel uppgifter vill jag särskilt nämna några punkter. Försvaret blir för litet för att försvara Sverige. Det är ett faktum som fått flera moderata politiker att under det här året tala om omslagspunkter och nedre gränser för försvarets förmåga. Det är helt uppenbart att det finns sådana gränser. Det är lika uppenbart att ingen i den här kammaren eller någon annanstans kan säga exakt var dessa gränser går. Men att hålla en debatt levande kring vad Sverige faktiskt behöver i form av försvar för att kunna upprätthålla den linje i frågan om eget försvar eller försvar i allians med andra är otroligt väsentligt också i framtiden. Alliansfriheten ställer mycket höga krav på oss själva och vår egen försvarsförmåga. Att stå utanför system av säkerhetsgarantier från andra kräver ett starkt försvar. Det är det som regeringen nu enligt vår uppfattning nu äventyrar med sina, trots allvarsord och trots försök att mörka detta, drastiska och dessutom dåligt underbyggda nedrustningsförslag. Det som slog mig när jag först läste igenom propositionen var det som saknades i regeringens förslag, nämligen stora avvägningar kring hur det skall bli med framtidens personalförsörjning, främst när det gäller pliktpersonalen, men också när det gäller det materiella innehållet i försvaret. Båda dessa saker är helt avgörande för vilken kvalitet försvaret kommer att få, och de är också - och det är kanske det allvarligaste inför det beslut som kammarens majoritet, enligt vad jag erfarit, senare i dag har för avsikt att fatta - av avgörande betydelse för den summa pengar som vi vill avsätta till försvaret. Det här bägge "ofullständigheterna" kombineras med ganska grovt tillyxade förbandsvolymer och neddragningar när det gäller den militära försvarseffekten, som inte är 4 miljarder utan snarare 7. Detta har jag i många sammanhang tidigare förklarat. Den fråga som jag ställt mig är: Menar regeringen verkligen att riksdagen skall göra en helhetsavvägning, trots att delavvägningar saknas? Försvarsutskottets behandling av vår partimotion visar att främst Socialdemokraterna och Centern saknar varje insikt i just denna problematik och att de är slaviskt bundna vid den första och hittills enda utrikes och säkerhetspolitiska meningsyttring som är känd från finansministern, den blivande statsministern. Perssondoktrinen, som innebär att besparing är begärd och skall verkställas, är nämligen numera huvudlinjen i svensk försvarspolitik. Perssondoktrinen tar ingen hänsyn till säkerhetspolitiken och omvärlden. Perssondoktrinen tar ingen hänsyn till effekterna av besparingarna. Perssondoktrinen fastställdes i den ekonomiskpolitiska propositionen redan 1994 och innebär att besparingen skall genomföras - kosta vad det kosta vill och innan konsekvenserna av besparingen kan anges annat än mycket rudimentärt. Frågan om konsekvenserna t.o.m. inom det begränsade försvar som regeringen och Centerpartiet ställt sig bakom kvarstår dessutom. När vi fattar beslut i dag vet vi inte vilken kvalitet vi får. Räcker pengarna till mer än själva flygplanen till flygvapnet? Räcker pengarna till en fortsatt modernisering av En fortsatt mekanisering - något som jag anser är en självklarhet, och jag hoppas att kammarens ledamöter delar min uppfattning - kräver att vi fullföljer de planerna i 1992 års försvarsbeslut på att anskaffa 90 stridsvagnar. Detta räcker till att förse 9 av de 12 brigaderna med bra och riktig utrustning. Problem kvarstår alltså utöver det. Frågan är: Räcker regeringens pengar till det? Samma fråga kan ställas på det marina området. Vi kan ju inte bara prata om volymen när det gäller ytstridsfartyg och ubåtar, utan vi måste också koppla detta intimt till kvaliteten. Vi har ställt oss bakom regeringens bedömning vad gäller antalet på den marina sidan, under den absoluta förutsättningen att förnyelsen fortsätter. I mars kommer sanningens minut. Först då vet regeringen och därmed också riksdagen vad dagens beslut innebär i denna del. När det gäller en del personella och materiella frågor som jag tidigare pratat om kvarstår frågetecknen till nästa höst. För oss moderater var försvarsbeslutet 1992 ett framsynt beslut som stod för förnyelse i motsats till den förstörelse som FB 95, om man får kalla det så, faktiskt innebär en avsevärd risk för. Inriktningen var ett modernt och flexibelt försvar berett på olika typer av händelseutveckling, också sådan händelseutveckling som inte grundas på den planeringsförutsättning som utrikesutskottet och försvarsutskottet gemensamt avvisar - nämligen det som förutsätter att ett väpnat angrepp är en del i en internationell stormaktskonflikt som eskalerar till hög nivå. Just sådana bindningar kring exakta scenarion och angreppsfall - det gäller strategiska situationer - tror jag är till nackdel för försvarsplaneringen. Vi behöver ett flexibelt försvar som kan klara av olika uppgifter i stället för att vara fångna i det kalla krigets gamla marginaldoktriner och begrepp - t.ex. nordisk stabilitet - som antingen blivit obsoleta eller som förlorat sin relevans. I nu föreliggande betänkande finns det ett sammanhållet moderat förslag till alternativa beslut som bygger på en annan ekonomisk nivå - utan att för den skull, utifrån det dåliga underlag som finns - exakt bestämma hur mycket pengar försvaret skall få. När det gäller den ekonomiska nivån är det utan tvivel så att ett rimligt fullföljande av 1992 års försvarsbeslut kräver en ungefärlig nivå motsvarande det beslutet. Till sist vill jag kommentera några positiva förändringar i utskottets betänkande. Det gäller pliktfrågorna, ledningssystemet och frågorna om anställd personal. Utskottet har ägnat avsevärd tid åt att försöka titta framåt och bortse från motsättningarna när det gäller de ekonomiska frågorna och stridskrafternas utformning. Goda förslag har lagts fram som delvis modifierar regeringens. Jag förutsätter, försvarsministern, att regeringen nogsamt läser igenom utskottets betänkande och lämnar de förändringar i sina planeringsanvisningar som detta kräver, så att myndigheterna efter dagens beslut får riksdagens ingångsvärden. Fru talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna 1, 2 och 10; detta för tids vinnande. Naturligtvis står jag och övriga moderater i samma utsträckning även bakom de andra reservationerna från oss moderater.
Fru talman! I likhet med föregående talare instämmer jag vad gäller det vidgade säkerhetsbegreppet. Det är mycket glädjande att vi har fått till stånd ett vidgat säkerhetsbegrepp där frågor om miljöhot och om hot mot människors säkerhet har vägts in. Grunden är den säkerhetspolitiska rapport som kom i våras och som på ett förtjänstfullt sätt lyfter fram de faktorer som i minst lika hög grad utgör vår gemensamma säkerhet - eller hot mot säkerhet, som militära angrepp. Utrikesministern har nu lämnat kammaren, men jag vill välkomna det som hon tog upp i sitt anförande, nämligen att det inte bara gäller säkerheten i vårt närområde. Sverige som nation är i lika hög grad indraget i och berört av, och skall även agera, frågor om säkerheten runt om i världen. Inbördeskrig i Afrika, angrepp på andra stater i Latinamerika, diktaturer i Asien osv. är angelägenheter också för Sverige, eftersom de här sakerna innebär ett hot mot den globala säkerheten och för Sveriges möjligheter att fungera som nation. Vidare vill jag instämma i värderingen att Sverige kan göra stora insatser på det internationella området - framför allt inom FN, men även genom OSSE vad gäller säkerheten i Europa. Försvarsministern tog upp frågan om minskade försvarskostnader och nödvändigheten av att detta görs i ett europeiskt perspektiv - flera europeiska länder har ju gått in för kraftigt minskade försvarsanslag, liksom exempelvis USA - och det välkomnar jag. Däremot hade jag önskat att försvarsministern skulle vara villig att gå ännu längre. Vi i Vänsterpartiet är nämligen övertygade om att ytterligare besparingar kan göras på Försvarsdepartementets område. Fru talman! Sedan till frågan om neutralitetspolitiken. Jag understryker att det som framgår av det gemensamma betänkandet är oerhört väsentligt, nämligen att Sveriges neutralitet och inställning till den militära alliansfriheten kvarstår. Där finns ingen förändring. Jag tror att det är väsentligt att vi tar upp frågan om neutraliteten, även om det kommer att fungera i ett förändrat världsläge. Väldigt många debattörer tar från tid till annan upp och ifrågasätter detta. Det senaste angreppet gjordes av Anders Ehnmark i gårdagens Expressen: "Dubbelheten ingår i det som blivit neutralitetens politiska kultur. Den kommer att överleva neutraliteten. Långt efter det att vi slutat vara neutrala kommer vi att tänka som om vi vore det." Rubriken är Mysteriet i svensk säkerhetspolitik. Jag tror att vi i samtliga partier har ett starkt intresse av att utåt i den offentliga debatten försvara den svenska neutraliteten och nödvändigheten av att det begreppet består, både som begrepp och i form av verkligt agerande. Av både regeringens proposition och utskottets betänkande framgår det att den svenska ambitionsnivån beträffande deltagande i fredsfrämjande aktiviteter står fast och skall ökas. Likaså framgår det att de långsiktigt preventiva åtgärderna är ett väsentligt område för svensk utrikespolitik. Jag vill instämma i detta och menar att vi därmed också måste visa det jag var inne på tidigare, nämligen hur försvarsbudgeten för det militära försvaret kan minska och hur vi i stället kan satsa betydligt mer på fredsfrämjande aktiviteter och på att agera när det gäller preventiva åtgärder. Det som också framgår av betänkandet, och som kan ge anledning till viss oro, är betoningen av hur vi genom ett medlemskap i EU kan främja säkerheten. Både Jan Jennehag och Annika Nordgren har tagit upp de problem som faktiskt föreligger. Jag skall inte upprepa dem, men jag tror att det är oerhört väsentligt att se att svensk säkerhet och svensk alliansfrihet mycket väl går att förena utan medlemskap i Europeiska unionen. Jag tror också att det är väsentligt att understryka att ett svenskt medlemskap i NATO inte är aktuellt. Där vi i betänkandet talar om både VEU och andra internationella organisationer menar jag att det är väsentligt att understryka att möjligheten till medlemskap och även till observatörsskap i VEU inte borde vara förenlig med svensk neutralitet. VEU utgör ett försvarssamarbete och syftar på lång sikt till en försvarsunion. I betänkandet tar man upp frågan om Petersbergsöverenskommelsen från 1992, som stadgar att VEU skall kunna ha helt andra uppgifter - av fredlig karaktär, av preventiv karaktär osv. Men jag menar att det ändå är klart fastlagt vad VEU syftar till, och därmed vore det naturligt för Sverige att finna andra kanaler för fredliga uppgifter, t.ex. via OSSE och via andra internationella organ. Herr talman! Jag kommer nu till det som jag ser som det stora problemet i det här betänkandet. Det gäller regeringens och det sammansatta utskottets syn på vapenexporten. Man vill från båda sidor understryka hur väsentligt det är med internationellt samarbete inom försvarsindustrin och hur rimligt det är att staten söker underlätta försvarsindustrins arbete och möjligheter till export. Man talar t.o.m. från regeringens sida om att aktivt stötta försvarsindustrin vad gäller dess exportansträngningar. Längre fram i betänkandet tar man också upp frågan om ett svenskt närmande till WEAG, Western European Armaments I och för sig anbefaller utskottet senare viss försiktighet i utvecklandet av samarbetet med WEAG. Det välkomnar vi från Vänsterpartiet, men jag menar att det ändå klart framgår att utskottets majoritet är för ett officiellt stöd till exportindustrin och att man är angelägen om att skapa betingelser för en livskraftig försvarsindustri. På den punkten har vi i Vänsterpartiet kraftiga invändningar. Vi menar att det inte är ett svenskt intresse att utveckla den svenska försvarsindustrin. Vi vill avveckla svensk försvarsindustri. Vi vill inte att Sverige engagerar sig i ett internationellt utvecklande av försvarsindustrin i Europa eller någon annanstans. Försvarsindustrin är naturligtvis angelägen om att säkra sysselsättningen. På den punkten kan jag också förstå regeringen som naturligtvis inte från en dag till en annan kan lägga ner stora industrier. Men jag menar att försvarsindustrin har ett enormt ansvar på det här området och att den på intet vis - sett till sviktande finanser för vapenindustrin världen över - har försökt leva upp till att ta sitt ansvar och utveckla civil produktion. Jag var nyligen på ett besök på Bofors i Karlskoga, och till min förfäran såg jag att den utveckling av civila produkter man ändå har talat om - att utveckla krockkuddar, att göra om ammunition till civila produkter, att ta fram minröjare osv. - är av en oerhört liten dimension. Man har inte på allvar satsat här och förstått att vapenindustrin som sådan bör minska och att man i stället bör satsa på civil produktion. Man har helt enkelt ingen beredskap för detta. Jag menar att vapenindustrin har ett ansvar för alla de människor som arbetar inom den sektorn och som naturligtvis behöver ha fortsatt utkomst. En annan fråga som berörs i det betänkande som bara försvarsutskottet står för gäller minor. Jag är naturligtvis glad för att man i det här betänkandet lyfter fram hur väsentligt det är att Sverige fortsätter de internationella insatser som görs för att få bort minor, för att få ett internationellt förbud och för att få till stånd minröjning i de länder som har drabbats och som har minor. Vi vet att Sverige genom svenska förhandlare gör ett utomordentligt viktigt och bra arbete på det här området. Trots det kvarstår faktum: Vi har kvar minor i det svenska försvaret. Jag anser att det är en skamfläck för Sverige att vi inte har gjort rent hus på det här området, när vi agerar utåt. Jag har tidigare haft en diskussion med försvarsministern om detta och har ännu inte fått klart för mig när vi kan komma till beslut på den här punkten. Jag beklagar att utrikesministern var tvungen att lämna kammaren, för jag menar att för en utrikesminister med ansvar för de internationella förhandlingarna måste detta vara ytterst besvärande. Jag hoppas att vid ett annat tillfälle få svar från utrikesministern på vad man planerar att göra på det här området. För övrigt anser jag att verksamheten med svenska minor måste upphöra snarast för att vi skall få internationell trovärdighet. Till slut, herr talman, instämmer jag i Vänsterpartiets reservationer, men jag vill särskilt yrka bifall till reservation 9 om vapenexporten och till reservation
Herr talman! Mycket av det som Eva Zetterberg sade är av så väsensskild karaktär att det skulle ta flera dagar av kammarens debattid att reda ut meningsskiljaktigheterna. Jag skulle bara vilja ställa ett par frågor till Eva Zetterberg och jag förutsätter att hon representerar sitt parti. Frågorna gäller hennes utsaga att Vänsterpartiet vill avveckla svensk försvarsindustri. Min första fråga är: Stämmer detta? Min andra fråga är: Hur anser Eva Zetterberg i så fall att detta kan förenas med kravet på ett militärt försvar i Sverige även fortsättningsvis och den anskaffning av vapen som detta försvar i så fall kräver utifrån? Vilken högre moral skulle det alltså innebära att bidra till arbetstillfällen och produktion av förstörelsebringande materiel i andra länder i stället för att producera dem här hemma?
Herr talman! Jag trodde att det var en väl känd ståndpunkt att Vänsterpartiet hävdar att det går att avveckla svensk försvarsindustri. Däremot ser vi naturligtvis att det inte går att göra det från en dag till en annan med de konsekvenser det har för sysselsättningen. Vi har lagt upp en långsiktig plan. På fem år anser vi att det skulle vara möjligt att genomföra detta. Det jag beklagar är att försvarsindustrin själv inte har tagit tillfället i akt att utveckla alternativ produktion för att ha en beredskap för en sådan förändring.
Herr talman! Jag noterar att Eva Zetterberg inte svarar på min fråga. En avveckling av svensk försvarsindustri innebär att även det väpnade försvar som Vänsterpartiet föreslår skall finnas i framtiden måste förses med vapen från andra länder. Vari ligger den högre moralen i att från andra länder köpa de vapen som vi behöver till vårt eget försvar? Är det verkligen det Eva Zetterberg menar?
Herr talman! Jag hävdar att det på lång sikt inte behövs någon svensk försvarsindustri. Som jag har sagt till Henrik Landerholm har vi från Vänsterpartiets sida - inte bara jag personligen - talat om att det är möjligt att göra den avvecklingen under en flerårsperiod. Vad gäller det framtida behovet av försvarsmateriel så länge vi har ett militärt försvar hävdar Vänsterpartiet att svensk försvarsindustri på sikt inte behövs, därför att Sverige är ett litet land. Vi behöver inte ha den högteknologiska utveckling som finns på det området. Det är bättre för vårt land att profilera sig genom att ha andra typer av produkter där vi har hög kompetens. Om vi kommer till det läget - vilket jag hoppas - att vi inte har kvar någon svensk försvarsindustri, får vi lov att köpa vapen utifrån. Jag tror att en sådan utveckling är fullt möjlig. Vad jag menar att försvarsindustrin kan göra är att utveckla civila produkter. Det finns ett enormt fält vad gäller exempelvis minröjningsapparater och andra typer av produkter som skulle, om än inte omintetgöra det som kriget skapat, så åtminstone återställa det som kriget har förstört i världen.

Herr talman! Jag vill lyfta fram ett par saker som Annika Nordgren nämnde i sitt anförande. I Utrikesdepartementets rapport nr 132 från 1994 står det mycket om hotet mot vår gemensamma säkerhet i världen. Men det tror man inte när man ser titeln på rapporten "Hållbart bistånd - det svenska biståndet efter UNCED", dvs. efter Riokonferensen. Där står: "De nya hoten mot vår gemensamma säkerhet är främst kopplade till fattigdomsproblematiken, den fortsatt snabba folkökningen, knappheten på vissa resurser samt förstöringen av natur och miljö. Gemensamt för denna typ av problem är att de inte kan lösas med traditionella maktmedel." De hot som det här talas går inte att förebygga med militära maktmedel och med traditionell säkerhetspolitik. De måste tacklas på ett helt annat sätt. Jag tror att ett hållbart bistånd och ett gott utvecklingssamarbete är en väg att skapa stabilitet i ett land. På ett annat ställe i rapporten står det: "Sverige skall fortsätta att vara ett av de ledande länderna i världen när det gäller bistånd för hållbar utveckling. Detta bör bli en av de viktigaste profilfrågorna i svensk utrikespolitik." Utrikesministern betonade också detta. Att biståndet redan använts som instrument i svensk säkerhetspolitik framgår av Sveriges samarbete med Central och Östeuropa. Man anslår pengar Men redan 1990 beslutade Sveriges riksdag om ett samarbetsprogram med intentioner av det här slaget, kunskapsöverföring, samarbete inom högre utbildning, forskning, kultur, åtgärder för förbättring av miljön. Det nu aktuella samarbete som det talas om handlar om säkerhetsgemenskap, demokratins struktur, en socialt hållbar ekonomisk utveckling och en miljömässigt hållbar utveckling. Sverige har också preciserat vilka de i samarbetet prioriterade områdena är, alla i vårt närområde. Det gäller speciellt de framtida relationerna till Ryssland, något som många i dag talat om och som också tar en mycket stor plats i andra europeiska länders säkerhetspolitik. Vi är medlemmar i EU - för att nu gå från vårt närområde. Eftersom vi är alliansfria och önskar bevara vår neutralitet är vi inte med i VEU, the West European Union, från 1948, en organisation för försvarsoch säkerhetspolitiskt samarbete. Men vi är observatörer där. Tre av Miljöpartiets motioner behandlar just observatörskapet i VEU. Samtliga har yrkanden om att Sverige bör avsäga sig, eftersom vi inte anser att det går ihop med vår alliansfrihet och neutralitet. Dessutom har observatörskapet en tendens att tänja ut sina gränser. I regeringens FN-skrivelse står: "Den västeuropeiska unionen har goda förutsättningar för att tillhandahålla personal och resurser för fredsbevarande operationer i FN:s regi. Regeringen önskar medverka till att så sker. På grundval av Sveriges observatörskap finns beredskap att i vissa fall även delta med personal." Det har också talats om möjligheter att inhandla vapen gemensamt på ett förmånligt sätt. Miljöpartiet tycker att vi skall delta i fredsbevarande insatser direkt under FN och inte gå omvägar via regionala organisationer som inte kan betraktas som alliansfria. Vår syn på detta hänger starkt ihop med vårt oreserverade stöd till FN. FN marginaliseras, menar vi, om vi överlåter för mycket åt andra instanser och andra länder. Vi är inte ensamma om den åsikten. FN:s generalsekreterare har gett uttryck för liknande tankar ett par gånger. Vi anser också att handeln med vapen och samarbete mellan Sverige och andra länder vad gäller vapentillverkning inte gör vår alliansfrihet och neutralitet särskilt trovärdiga. Jag vill nämna här riktlinjerna för krigsmaterielexporten. Jag vill ta upp ett avsnitt i propositionen där det står att riktlinjerna för krigsmaterielexporten är att den skall tillgodose det svenska försvarets behov eller i övrigt vara säkerhetspolitiskt önskvärd och att den inte får stå i strid med principerna eller målet för Sveriges utrikespolitik. Regeringen skriver så här i propositionen: "De försvarspolitiska behoven kan sammanvägas med uppställda utrikespolitiska restriktioner." Ordet "sammanvägas" finns inte med i texten om riktlinjerna, och det är ett ord som ger möjligheter till tolkningar, som vi menar saknar stöd i riktlinjerna. Det finns ytterligare en säkerhetspolitisk nivå, den internationella. I regeringens FN-skrivelse talas om nödvändigheten av en stark global organisation för att möta hoten mot människors säkerhet och välfärd, hot som överskrider gränser mellan stater och regioner. Miljöpartiet anser att FN är den organisationen. Jag nämner medvetet inte de konflikter som FN inte klarat av och som man anser till stor del får lastas på många medlemsländers illojalitet och brist på stöd av olika slag.

En sådan peace building-styrkas trovärdighet kan vara avhängig av att dess manskap inte förut uppträtt i landet i fråga med vapen i hand. Jag vill också nämna att jag tror att en traktor är billigare än en stridsvagn. Det är kanske det slags styrkor som vi som ett litet land skall profilera oss med. Bifall till våra reservationer har redan yrkats av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

Europas folk och stater måste nu försöka finna sin plats i detta nya Europa, eftersom slutet på den politiska, ideologiska och militära konfrontationen mellan öst och väst inneburit en ny öppenhet och skapat nya möjligheter för förståelse och samarbete. För oss som lever i dagens Europa gäller det nu att forma framtidens Europa för våra barn. Vi kristdemokrater har betonat hur viktigt det är att Sverige aktivt stöder OSSE:s arbete med att skapa en regional säkerhetsanordning. Detta är även ett sätt att gagna FN:s arbete. Skall FN fungera väl, är det nödvändigt med väl utvecklade regionala samarbetsorganisationer. Ett enigt utskott understryker att OSSE även i fortsättningen kommer att spela en viktig roll i den europeiska säkerhetsdialogen och i uppbyggandet av en alleuropeisk säkerhetsordning. Det breda säkerhetsbegrepp, innefattande demokratiuppbyggnad och främjande av mänskliga rättigheter, som OSSE står för är värdefullt. Jag vill tillägga att det också är viktigt att OSSE har kunnat ingripa även i den interna konflikt som Tjetjenienkonflikten utgjort. Det är någonting som FN ofta dragit sig för, eftersom det inte ingått i dess uppdrag. Men nu ser vi en ny möjlighet på det här området. Herr talman! Europa behöver mer än någonsin ett fördjupat regionalt och säkerhetspolitiskt samarbete. Att verka för tätare mänskliga, kulturella, handelspolitiska och säkerhetspolitiska relationer medför stora samhälleliga fördelar för varje enskilt land. Men det ger framör allt positiva effekter för hela kontinenten - det är vår övertygelse. Det gör att vi kan stå bättre rustade inför de tänkbara risker, hot och påfrestningar som vi kan se. Det vidgade säkerhetsbegreppet, där konfliktförebyggande samarbete och internationella insatser av humanitär och fredsfrämjande karaktär ingår, har anammats av de flesta länder. Vi kristdemokrater är övertygade om att det även i fortsättningen behövs en integrerad och stark europeisk gemenskap som kan utgöra en stabiliserande kärna och en demokratisk inspirationskälla för den europeiska kontinenten. Att Sverige aktivt deltar i och utvecklar EU:s säkerhetspolitik ger oss som utskottet skriver "en förbättrad säkerhetspolitisk situation samt utökade möjligheter att i vårt närområde agera i säkerhetspolitiska frågor". När det gäller EU:s uppträdande globalt i relationerna till tredje världen och mänskliga rättigheter i internationellt miljösamarbete och i relationerna till Central och Östeuropa kan vi aktivt driva svenska intressen. Herr talman! Den högre ambitionsnivån när det gäller fredsfrämjande operationer markerar att totalförsvarets medverkan i det internationella säkerhetssamarbetet inom t.ex. FN och OSSE har fått en alltmer framträdande plats i svensk säkerhetspolitik. Dessutom kommer det enligt säkerhetspolitiska bedömningar att finnas behov av snabba insatser vid kriser och katastrofer i framtiden. Därför är det värdefullt att Sverige ökar sin kapacitet att på ett effektivt sätt bidra med hjälp i samband med konflikter och katastrofer. Operationerna blir alltmer blandat militära och civila, vilket ställer nya krav på samordning av olika insatser. Därför skall vi också verka för att stärka förmågan hos FN, OSSE, EU och VEU att snabbt agera i fredsfrämjande syfte. samarbetet, dvs. Partnerskap för fred. Genom ökad utbildning och samverkan kan vi förstärka vår förmåga att delta i fredsbevarande och humanitära operationer under mandat från FN eller OSSE. NATO:s utveckling i Europa är oförutsägbar, och viljan och förmågan att hjälpa länder som står utanför är osäker. Det betyder att icke alliansanslutna stater, dit Sverige hör, måste lita till sin egen kraft för att försvara det egna landet. Sverige har intresse av att NATO:s fortsatta utveckling sker mot en bred säkerhetsgemenskap som innebär att man undviker att skapa nya skiljelinjer i Europa. Herr talman! Med den snabba utveckling mot ett alltmer internationaliserat samhälle som vi upplever är det varken möjligt eller önskvärt för en liten alliansfri stat som Sverige att isolera sig. Vi är i alla bemärkelser starkt beroende av utvecklingen i vår omvärld. Det är angeläget för Sverige att respekten för mänskliga rättigheter ständigt vinner terräng, att förutsättningarna för en demokratisk utveckling förstärks i allt fler stater och att fler stater blir involverade i ett allt närmare samarbete och en vidare säkerhetsgemenskap. I en sådan gemenskap har både globala och regionala institutioner stor betydelse. Sverige, som är ett litet land, är naturligtvis starkt beroende av att det råder balans, inte minst bland de större aktörerna, såväl i vårt närområde som i ett mer globalt sammanhang. Även om Sverige är ett litet land har vi av hävd tagit en mycket aktiv del i internationellt samarbete för en säkrare och fredligare värld. Sverige har länge i förhållande till sin folkmängd spelat en betydande roll för ett omfattande utvecklingsbistånd. Vi kristdemokrater är övertygade om att en rättvis ekonomisk och hållbar social och miljömässig utveckling har en grundläggande betydelse för att en stabil fred och ökad säkerhet vinner terräng. Därför ser vi med oro på hur man i många länder sänker sin ambition på det här området. Enligt kristdemokraternas mening är det viktigt att Sverige inte fortsätter sin vandring bort från enprocentsmålet som vi ställt upp som ledstjärna i vårt internationella utvecklingssamarbete. Herr talman! Det ligger i Sveriges eget intresse att konkret bidra till fred och säkerhet genom att medverka i fredsfrämjande och humanitära insatser på det internationella planet. Vi kristdemokrater gör samma bedömning som många andra, nämligen att det blir allt viktigare att försöka förhindra att väpnade konfliker bryter ut. Vi tror att Sverige har utomordentliga förutsättningar att spela en betydelsefull roll i s.k. preventiv diplomati. Vi har en skicklig kår av diplomater som redan visat sin duglighet i internationella förhandlingar som har rört så olika områden som massförstörelsevapen och hot om svår miljöförstöring. Vi menar att det måste vara möjligt för regionala organisationer och det internationella samfundet att komma in med medling innan katastrofer - men också innan väpnade konflikter - blir ett oåterkalleligt faktum. Vi kristdemokrater vill att Sverige skall verka pådrivande och bidra till att utverka metoder för att tidigt upptäcka när en konflikt är under uppsegling. Fredsfrämjande och t.o.m. fredsframtvingade insatser från det internationella samfundet börjar bli mer och mer accepterade. Det måste också bli naturligt och ses som en realistisk möjlighet för utomstående parter att komma in på ett tidigt stadium och medla och därmed bidra till att en väpnad konflikt inte bryter ut. En väpnad konflikt medför omätligt lidande för alla stridande parter och är ofta mycket svår att få slut på. Vår erfarenhet lär oss att det internationella samfundet för det mesta måste ingripa när stor skada redan har skett. Till sist kommer de stridande parterna ändå att hamna vid förhandlingsbordet. På något sätt måste regionala och internationella fora lära sig att ingripa tidigare och vinna acceptans för detta. Här menar vi att Sverige har stora förutsättningar att bidra till en positiv utveckling genom det förtroende vi redan har i det internationella samfundet. Herr talman! Kristdemokraterna står bakom det säkerhetspolitiska mål som anges i propositionen. Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt lands frihet och oberoende men också till att bidra till säkerhet och stabilitet, både i vårt närområde och i världen i stort. Vår säkerhet grundas i allt högre grad på gemensam säkerhet, byggd på hållfasta politiska och ekonomiska relationer mellan demokratiska stater. Genom sitt medlemskap i EU deltar Sverige i ett europeiskt fredsprojekt, och genom bevarad militär alliansfrihet och genom att behålla en betryggande försvarsförmåga ger vi vårt bidrag till säkerhetspolitisk stabilitet i det nordeuropiska området. Vår säkerhetspolitik skall präglas av tydlighet och fasthet. Genom den nya situation som råder i vår världsdel är det viktigt att Sverige finns med i det växande samarbetet. Vi bör konstruktivt arbeta för utvidgningen av EU till de baltiska staterna och länderna i Central och Östeuropa. Ett aktivt deltagande i det europeiska samarbetet är en förutsättning för att Sverige skall kunna påverka utvecklingen och bidra till att skapa en ny freds och säkerhetsordning på vår kontinent. Vi når bäst våra säkerhetspolitiska mål genom att noggrant följa utvecklingen och inte permanent binda vår utrikespolitik för varje tänkbart läge i en svårförutsägbar framtid. Vårt mål bör även i fortsättningen vara att lika aktivt delta i ett vitt spektrum av internationellt samarbete i olika fora för att främja en fredlig och hållbar utveckling i vår värld.

Herr talman! Det betänkande som vi nu debatterar har det träffande namnet Totalförsvarets förnyelse, och det är verkligen en förnyelse och en reformering som föreslås. Nu har vi fått en möjlighet och ett ansvar att forma en ny försvarspolitik för en ny tid, och vi tänker ta till vara den chansen att bygga en stabil säkerhet för vår framtid. Chansen och möjligheten består i vår verklighet, där länderna i vår del av världen bygger sin fred och frihet på demokratins grundval. Det som för bara några år sedan kunde beskrivas som svagt underbyggda förhoppningar är nu realistiska framtidsmöjligheter. Ändå finns oro hos många inför framtiden. Det har vi hört i dag, inte minst i debatten om Rysslands framtid och utveckling. Den oron skall självklart inte negligeras. Men den skall heller inte tillåtas dominera vår bild av den tid vi lever i. Med kallt krig och status quo på avstånd har den tiden fått en prägel av att Sverige var gynnat. För våra grannar i östra Europa präglades hela efterkrigstiden av orättvisa, förtryck och stagnation. För oss, som skonades av krigets härjningar, var det en tid av välmåga och bättre livsbetingelser och en säkerhetspolitisk förutsägbarhet. Då, som nu, lät sig många förblindas av den militära potentialen och underlät att sätta in den i en ekonomisk och social ram. Somliga var rädda för att förlora en fiende, andra för att förlora sina illusioner. Den enorma kraften i en ny generation - fredsgenerationen, om man så vill - i kombination med en teknisk utveckling som binder oss samman har underskattats och är underskattad. Men inte riktigt av alla. Jag vill gärna citera: "Det kapitalistiska ekonomiska systemet har åstadkommit större underverk än Egyptens pyramider, romarnas akvedukter eller de gotiska katedralerna. Kapitalismen drar genom att snabbt utveckla produktionsmedlen och kraftigt förbättra samfärdseln in alla, även de mest obildade nationerna i civilisationens krets." Det var inte någon företrädare för Svenska arbetsgivareföreningen eller någon EU-entusiast som sade detta. Det var paradoxalt nog Karl Marx, och det skrevs för mer än 150 år sedan. Om man bortser ifrån språket är det viktiga budskapet här att ingen nation kan i längden leva i förtryck och isolering. Människors drivkraft tillåter inte detta. Detta är en viktig utgångspunkt för oss när vi försöker att forma en försvarspolitik mot framtidens krav. Inom alliansfrihetens ram kommer vi i samverkan med andra att bidra till en varaktig och stabil fredlig utveckling. En viktig grund för detta är ett väl anpassat nationellt försvar. I denna process mot ett väl avvägt försvarsbeslut är den offentliga debatten viktig. Låt mig dock säga att jag tycker att tonläget i debatten stundtals har varit väl högt. Kanske är det en oundviklig ingrediens i ett förändringsarbete, men jag måste säga som Tage Danielsson sade i en av sina dikter: "Man måste veta vad orden betyder." Visst är förändringsarbete svårt och visst är det mänskligt att värna om den verksamhet som man känner sig väl förtrogen med. Så när det militära etablissemanget slåss för en oförändrad verksamhet är det inte förvånande. Men för en hel och sammanhållen säkerhets och försvarspolitik krävs att förändringen sätts in i sitt sammanhang. Kravet måste ställas på var och en som vill försvarsmakten väl att fundera över vilket som kan skada tilltron till den svenska försvarsmakten mest - en rimlig besparing på 10 % eller att framstående företrädare alltid talar om vad man inte kan göra och aldrig om vad försvarsmakten faktiskt klarar av. Jag vågar påstå att ingen försvarsmakt i världen vill vara med om besparingar och en omfördelning, men för de allra flesta är detta en realitet. Vad många skulle vilja och få förunnas är däremot vad vi just nu genomför. Det handlar om en stor kraftansträngning i fråga om materiell kvalitetsförbättring. Vi är i full färd med att ombeväpna flygvapnet till ett helt nytt flygplanssystem. Då talar vi inte bara om flygplan utan också om ett nytt stridsledningssystem med bl.a. flygande spaningsradar. I armén arbetar man med organisation och personal för nya stridsvagnar, och för marinen har det nyligen beslutats om beställning av nya fartyg med ny teknik. Det är mot den bakgrunden som besparingarna skall ses. Att besparingar över huvud taget kan genomföras beror ju på att vår säkerhetspolitiska miljö medger detta. Det är lönlöst och ofruktbart att ägna kraft åt att försöka frammana en hotbild som inte har relevans. Låt oss i stället lägga vår energi på att utforma försvarsbeslutet på ett sådant sätt att vi och alla människor i Sverige känner trygghet och är försäkrade om att de förberedelser som gjorts motsvarar vårt lands säkerhets och försvarspolitiska behov. Vi pekar inte ut någon fiende - Sverige har ingen. Vi formar ett försvar mot en bild av hur ett framtida krig faktiskt kan te sig. Tydliga indikationer om detta kunde betraktas i t.ex. Gulfkriget för några år sedan. Vår försvarsmakt skall därför formas i tekniskt och personellt hänseende mot en sådan inriktning. Där behövs flertalet av landets befolkning i olika, men viktiga, uppgifter i totalförsvaret. Där behövs en personal och ledningsstruktur, organiserad så att kreativitet och kompetens fullt ut kan tillgodogöras. Där behövs en bra försvarsindustriell kompetens. Där behövs en god förmåga att medverka i internationella insatser. Allt detta tar vi nu första steget mot. Låt oss nu, alla goda krafter, använda tiden fram till nästa höst för konstruktivt arbete mot detta mål. Riksdagens beslut i dag om det framtida totalförsvaret präglas av en helhetssyn på samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga och hantera hot och risker såväl i fred som i krig. Totalförsvarets förmåga kommer nu att anpassas till det säkerhetspolitiska läget, men vi kommer också att behålla en betryggande beredskap för att höja denna förmåga om det säkerhetspolitiska läget försämras. Hur vi nu på olika områden genomför förändringar kommer litet senare i debatten att redovisas av andra företrädare för socialdemokraterna och Centern. Vårt mål är därmed klart, och nu är vi en bra bit på väg. Inom försvarsutskottets ram sätter vi nu i gång med resten av uppgiften. Jag för min del ser med tillförsikt fram emot det arbetet. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Det är lätt att instämma i huvuddelen av det som Britt Bohlin sade. Jag tvivlar inte på att hon är en varm försvarsvän. Men det fattas en massa pengar för att alla dessa vackra ord om betryggande försvarsförmåga, om samarbete i en svår förändringsprocess och om en verklig förnyelse av försvaret skall kunna förverkligas. 1992 års försvarsbeslut krävde en tioårig förnyelseperiod med de tillskott som vi då fattade beslut om. Problemet är nu att dessa pengar fattas i det utkast - om vi får kalla det så - till försvarsbeslut som i dag ligger på riksdagens bord. Sedan en avslutande sak: Jag tycker inte att man skall angripa försvarsmaktens företrädare för att de utifrån professionella utgångspunkter klagar. Det handlar om förmågan att kunna uppfylla de mål som riksdag och regering har fastställt. Det är deras uppgift att göra oss uppmärksamma på den diskrepansen. När det däremot gäller målen skall det inte råda något tvivel om att det är riksdag och regering som fastställer dessa. Men om vi inte skulle få dessa ständiga varningsklockor om att det som vi tilldelar i form av resurser - personal och materiel - inte räcker för att uppfylla de högt ställda målen, är det faktiskt deras uppgift att säga ifrån. Om de inte gjorde det, skulle de inte uppfylla sitt professionella ämbetsmannaansvar.
Herr talman! Henrik Landerholm berörde ett mycket viktigt arbetsområde när han talade om hur den militära personalen ger sin syn på tillståndet och läget och våra möjligheter. Detta är avgörande för vår förmåga att kunna använda oss av en anpassningsfilosofi i planeringshänseende. Denna filosofi delas av alla i denna kammare. För att det skall kunna fungera och för att vi skall kunna ha ett tillfredsställande system måste vi ha goda möjligheter att få riktig information i rätt ögonblick för att rätt beslut skall kunna fattas. Jag får ibland en känsla av - och jag är litet bekymrad över - att debatten tenderar att gå i sådana banor att man ständigt känner att ropen hörs som att vargen kommer var och varannan dag. Detta kan leda till att vi den dag då det skulle behövas en allvarlig signal kanske inte fullt ut förstår hur allvarlig den verkligen är. Man skall vara rädd om orden, som Tage Danielsson sade. När det gäller den ekonomiska ramen använder moderaterna en häpnadsväckande pedagogik. De vet med största säkerhet att den ekonomiska ram som har brett stöd här i kammaren inte är tillräcklig. Den är felaktig, och det vet man med största säkerhet, det har klargjorts i dag. Däremot är man inte beredd att precisera hur stor den ekonomiska ramen skulle vara för att kunna anses som tillräcklig. Vid ett snabbt och slarvigt överslag finner man att moderaterna vill tillföra 14-15 miljarder årligen till det militära försvaret. Mot vilken säkerhetspolitisk verklighet är detta över huvud taget försvarbart, Henrik Landerholm?
Herr talman! Antingen läser Britt Bohlin dåligt eller så misstolkar hon medvetet de uppgifter som finns. Det förslag som vi har lagt fram när det gäller inriktning för det militära försvaret, inklusive den ungefärliga ekonomiska nivå som vi tycker är rimlig, grundar sig vad gäller finansieringen på en ungefärlig prolongering av 1992 års försvarsbeslut. Det innebär att vi avvisar den besparing på 4 miljarder kronor som regeringen och försvarsutskottet föreslår. Jag har använt samma underlag vid beräkningarna av försvarsvolym som Försvarsdepartementet, dvs. Försvarsmaktens underlag när det gäller klotskostnader förband för förband. Denna beräkning saknar på intet sätt realism och motsvarar på intet sätt de kostnader om 14-15 miljarder kronor årligen, som Britt Bohlin vill göra gällande. Självfallet skall vi inte ropa att vargen kommer när den inte gör det. Jag har i mitt politiska opinionsbildningsarbete alltid försökt att hålla mig för god för att ingjuta rysskräck, om man får uttrycka det så, i publik och allmänhet. Likväl misstänker jag att Britt Bohlins aversion mot militära befattningshavares verklighetsbeskrivningar och analyser naturligtvis beror på att verkligheten är den politiska maktutövningens, i socialdemokratisk och centerpartistisk skepnad, värsta fiende i detta hänseende. Läget är nämligen så dåligt att det inte motiverar dessa besparingar. Besparingarna är ett resultat av Perssondoktrinen. Den är beställd och skall nu verkställas.
Herr talman! Jag får börja med att säga att jag över huvud taget inte hyser någon aversion mot en öppen debatt om dessa frågor. Men jag hyser aversion mot att man inte klart kan redovisa de säkerhetspolitiska grunderna för att man hävdar det ena eller det andra, vilket jag tycker är precis vad som händer nu. Det är litet orättfärdigt och osjyst mot dem som lyssnar på debatten. Det är betecknande att Henrik Landerholm kallar de ekonomiska besked som vi får från Moderaterna för uppgifter som finns. Vad jag har försökt att göra är att läsa vad Moderaterna faktiskt skriver i sin reservation och i sin partimotion. Det som de egentligen ifrågasätter och på något sätt ångrar är de redan genomförda besparingarna som denna riksdag har fattat beslut om. Det verkar som om de nu efteråt vill gå in och ersätta besparingsmålen. Då blir den samlade bilden att det rör sig om 14-15 miljarder kronor eller, om jag skall vara riktigt vänlig i mitt sätt att räkna, 12 Återigen: Vilken säkerhetspolitisk verklighet medger att vi nu ökar kostnaderna för militärt försvar med 12 miljarder när Sverige som en liten nation har levt mitt emellan två stora militära supermakter, vars yttersta sysselsättning var att försöka rusta ihjäl varandra? Den frågan kräver nog faktiskt ett svar.

Herr talman! Uppläggningen av försvarsbeslutet i två etapper samt införandet av säkerhetspolitiska kontrollstationer är en framgång och en utveckling av arbetsmetodiken som stärker riksdagens inflytande inför 1996 års försvarsbeslut. Syftet med den proposition som försvarsutskottet och sammansatta utskottet haft att behandla var att lämna förslag avseende den övergripande inriktningen för totalförsvaret. Det inkluderar ställningstaganden angående säkerhetspolitiken och försvarspolitiken, målen för totalförsvaret samt ett antal övergripande principiella frågor om totalförsvarets utformning och struktur men också den ekonomiska ramen. Riksdagen ges på detta sätt möjlighet att styra inriktningen på det underlag som begärs in från myndigheterna inför etapp 2. Nyordningen med kontrollstationer har redan visat sig vara värdefull. Den svårförutsebara utvecklingen kräver att riksdagen har ett fast grepp om politiken och nära följer förändringar i vår närhet. Försvarsberedningen har som sin allt överskuggande uppgift att göra en ny säkerhetspolitisk bedömning inför etapp 2 Centerpartiet stod tillsammans med regeringen bakom propositionen, och utskottsbehandlingen har ytterligare förbättrat produkten. Jag har därför inte några invändningar att resa mot utskottets förslag. Jag kommer däremot att beröra och utveckla några frågeställningar som förtjänar vidare belysning. Det är den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld som möjliggör en mindre neddragning av försvarsanslagen. Jag skall återge tre citat från sammansatta utskottet som konstaterar: "I Östersjöområdet finns det nu avsevärt mindre styrkor." "Någon kustinvasionskapacitet finns inte kvar." "De baltiska staternas frihet innebär en stor militärgeografisk fördel för Sverige." Dessa tre citat illustrerar en gynnsam säkerhetspolitisk utveckling sedan det förra försvarsbeslutet fattades. Trots att osäkerheten kring Rysslands utveckling är stor, finns det i dag möjlighet att genomföra besparingar inom totalförsvaret. Det vore allvarligt för tilltron till ett försvarsbeslut i två etapper, om politikerna inte vågade fatta några viktiga beslut i första omgången utan sköt upp allt till nästa år. Min syn på moderaternas agerande är att de vägrar att redovisa sin ekonomiska ram. Om riksdagen inte före jul klart deklarerar på vilken nivå som ÖB och ÖCB har att bereda ett väl avvägt förslag till mars 1996, så upprepas bara proceduren i Försvarsberedningen. ÖB skulle åter få presentera översiktliga bedömningar för ett antal handlingsvägar, och på ett år skulle vi inte komma ett enda steg närmare ett försvarsbeslut. En liknelse från fältet får illustrera vad jag menar: Resultatet blir självklart bättre om man siktar på ett fast mål i stället för på ett rörligt! För Centerpartiet har det varit viktigt att ett beslut om den ekonomiska ramen inte samtidigt skulle innebära en större omläggning av anslagsuppräkningen. Därför har vi tydligt avvisat alla propåer om att avskaffa den s.k. teknikfaktorn, som innebär att det finns en särskild uppräkningsfaktor på grund av att en teknikintensiv verksamhet som Försvaret har en mer forcerad kostnadsutveckling än övriga områden. Teknikfaktorn innebär inga småpengar för Försvaret. Teknikfaktorn motsvarar för hela perioden en sammanlagd kostnad på ca 5 miljarder kronor. Jämfört med det säkerhetspolitiska läget under kalla kriget präglas dagens situation av större förändring och osäkerhet. Det är därför som regeringen och Centerpartiet skärper rutinerna för riksdagens säkerhetspolitiska uppföljningsarbete genom inrättandet av kontrollstationer och genom krav visavi Försvarsmakten på förbättrad planläggning för ökad krigsduglighet vid ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. De som i debatten drar paralleller mellan försvarsbesluten 1925 och 1996 har inte uppfattat skillnaderna mellan planlagd anpassning och den s.k. elasticitetsteori som bildade utgångspunkt för 1925 års beslut. Tre centrala områden som då försvårade anpassningsförmågan är avgörande i dagens anpassningsdiskussion. Det gäller kvaliteten och aktualiteten i det politiska beslutsunderlaget, tillgången till gränssättande materiel och välutbildat befäl. Det gäller också förmågan till planläggning inom Försvarsmakten. Jag bedömer att den politiska nivån genom kontrollstationerna har skapat mekanismer som ger en god beslutsberedskap. I utskottets betänkande betonas tydligt behovet av att Sverige skall vara självförsörjande avseende strategisk försvarsmateriel och att befälskåren skall vara överdimensionerad i förhållande till aktuellt dagsbehov. Vi är medvetna om vilka komponenter som sätter gränser för en upprustning, om hoten tornar upp sig. På den tredje punkten kan det eventuellt finnas skäl att hysa större tveksamhet. Det fanns 1925 och det finns i dag, av några uttalanden att döma, ett motstånd inom försvarsledningen mot anpassningsfilosofin. Det finns en vilja att lägga problemen på den politiska nivån. Politisk handlingsförlamning i krislägen skulle vara hindret för en planerad höjning av krigsdugligheten. Denna bild behöver åtminstone nyanseras. Under 30-talet, när Hitlertyskland rustade upp, fanns det inom den svenska militära ledningen ingen beredskap att använda ökande försvarsanslag till att effektivt stärka försvarsförmågan. Detta får inte upprepas om det säkerhetspolitiska läget ånyo försämras. ÖB:s redovisning i mars 1996 blir ett viktigt test av Försvarsmaktens förmåga att anamma filosofin om ett svenskt försvar som anpassas till hotbilden. Herr talman! Jag skall nu ta upp tre viktiga frågor - frågor som myndigheterna skall bereda ytterligare inför etapp 2 - nämligen ledningssystemet, pliktsystemet och materielfrågorna. Jag vill peka på det diskussionsutrymme som här finns. Det är rimligt att en kvantitativt krympande krigsorganisation ser över sin ledningsstruktur. Ett sådant uppdrag finns i planeringsanvisningarna för Försvarsmakten. Utskottets tillkännagivande betonar ytterligare det helhetsperspektiv som måste anläggas vid en översyn av ledningssystemet. Den balans som behöver finnas mellan å ena sidan en rationell ledning av förband i krig och å andra sidan behovet av samverkan med olika delar av det civila försvaret i krig och fred och det uppgraderade ansvaret för hela försvaret för att hantera svåra nationella påfrestningar i fred, skall också vägas in, tillsammans med behovet av kontakt och samverkan med frivilligorganisationerna. Det sistnämnda kommer Erik Arthur Egervärn att utveckla ytterligare senare under debatten. Om jag i någon mån skall föregripa en diskussion om antalet försvarsområden anser jag att olika lösningar är tänkbara. Utgångspunkten skall vara att varje län bör ha någon form av militär representation. Däremot kan - och bör - formerna för denna representation variera mellan olika län. Dessutom bör vi tillåta oss att ledningen av stridskrafterna i luften, till lands och till sjöss kan variera sinsemellan. Funktionalitet och förankring skall förenas. Däremot behöver systemet inte vara helt likformigt. unga män årligen att mönstra. Dessutom kommer förhoppningsvis ett i förhållande till i dag större antal kvinnor att frivilligt mönstra inom ramen för den nya pliktlagen. När antalet brigader minskar i krigsorganisationen behövs färre värnpliktsutbildade till brigadorganisationen. Vi riskerar alltså att en stor grupp människor, trots att de skulle vilja, inte kan ges en värnpliktsutbildning. Detta är inte acceptabelt, eftersom värnpliktsutbildningen och den kontakt med Försvarsmakten som då skapas är av avgörande betydelse för försvarets folkliga förankring. Detta självklart under förutsättning att värnpliktsutbildningen upplevs som relevant, lagom lång och att den faktiskt leder till kompetens att medverka i för totalförsvaret angelägna uppgifter. ÖB och ÖCB har nu ett viktigt arbete framför sig med att bereda pliktfrågorna inför etapp 2. Behoven av pliktutbildade inom totalförsvaret har breddats genom det vidgade säkerhetsbegreppet. Möjligheterna att fylla behov inom resten av totalförsvaret ökar genom att brigadorganisationen kommer att kräva ett mindre antal utbildade. Hörnstenen för det ett år gamla beslutet om totalförsvarsplikt kvarstår ograverad. Det är även framgent behovet som skall styra antalet som utbildas med stöd av plikt. Jag vill också betona att ÖB:s uppdrag inte enbart berör antalet värnpliktiga utan också längden på och innehållet i värnpliktsutbildningen. Jag förväntar mig att värnpliktsutbildningen kan effektiviseras ytterligare och differentieras tydligare mot den framtida uppgiften i krigsorganisationen. Det är dock rimligt att anta att ingen värnpliktig skall behöva ha mer än 15 månaders grundutbildning. Herr talman! Inom ramen för ett försvarsbeslut i ett militärt alliansfritt land måste alltid stor omsorg ägnas åt försvarsmaterielfrågorna. I propositionen föreslås en fortsatt beredning av dessa frågor för slutligt ställningstagande i etapp 2 av försvarsbeslutet. Det är utmärkt att försvarsutskottet - och för all del även näringsutskottet - stödjer en fortsatt prioritering av den tekniska och materiella förnyelsen inom försvaret. Med en krympande försvarsbudget gäller det att göra riktiga avvägningar. Sveriges EU medlemskap ökar sannolikt möjligheterna för tillförsel av utländskt försvarsmateriel. Den ökande komplexitetsgraden och kostnadsutvecklingen tillsammans med en, glädjande nog, krympande världsmarknad för krigsmateriel ökar behovet av internationell samverkan mellan världens försvarsindustrier. Försvarsmakten skall som underlag för besluten i etapp 2 redovisa hur kompetensen kan säkerställas inom de fyra prioriterade områdena telekrigteknik, avancerad signaturanpassningsteknik, undervattensteknik och flygteknik. Dessutom skall redovisas hur behovet av ammunition och sprängämnen kan säkerställas på mest kostnadseffektiva sätt. Sverige har inte råd att göra fel prioriteringar avseende inköp och beställningar av försvarsmateriel. De svarta hål som nu belastar försvaret illustrerar på ett smärtsamt sätt detta. Självfallet kommer försvarsbeslutet 1996 att få omfattande konsekvenser för den svenska försvarsindustrin när den krympande världsmarknaden kompletteras med en kvantitativ neddragning av det svenska försvaret. För försvarsindustrin blir en ytterligare uppdimensionering av den civila produktionen sannolikt ett överlevnadsvillkor. Därför bör riksdagen uppmärksamma resultaten av den utredning som på regeringens uppdrag studerar dessa frågor. Det behöver inte finnas någon motsättning mellan att uppmuntra försvarsindustrins exportansträngningar och att strikt värna lagen om krigsmaterielexport. Kraven på att mottagarländerna respekterar grundläggande mänskliga rättigheter, att mottagarlandet inte befinner sig i väpnad konflikt med ett annat land eller plågas av inre väpnade oroligheter skall givetvis efterföljas. Annika Nordgren tog i sitt anförande upp frågan om svenskt totalförbud mot att använda antipersonella minor. Jag delar Annika Nordgrens uppfattning att Sverige bör gå före när det internationella förhandlingsarbetet nu gått i stå. Vi har inom Centern inte ändrat uppfattning sedan i våras. Just nu pågår emellertid ett utredningsarbete som skall vara avklarat i mars 1996 och som skall belysa vilka kompletterande åtgärder som måste till vid ett ensidigt svenskt förbud mot antipersonella minor. När vi skall fatta det andra och slutliga försvarsbeslutet för den kommande försvarsbeslutsperioden har vi ett komplett underlag. Då kommer Centern givetvis att hävda att de antipersonella minorna skall totalförbjudas, om det så skall bli ett ensidigt svenskt förbud. Herr talman! Jag vill avslutningsvis betona betydelsen av denna etapp 1 av 1996 års försvarsbeslut. Här förenas kontinuitet med nödvändig förnyelse. Den förändrade hotbilden kräver både vidvinkelseende och god fokuseringsförmåga på den centrala uppgiften. Det är detta som åsyftas med en helhetssyn på totalförsvaret.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Anders Svärd hävdar att det är viktigt att ha ett fast mål. Problemet är bara att det fasta mål som styr Centerpartiets försvarspolitik är det i Perssondoktrinen fastlagda besparingsmålet på 4 miljarder. Tittar man dessutom totalt på de neddragningar på den militära sidan som blir resultatet av den förda politiken finner man att minskningarna på den militära sidan är på över 7 miljarder. Detta är en våldsam urholkning, och det är, som jag har uppfattat Centerpartiets försvars och säkerhetspolitik, ett allvarligt brott mot den centerpartistiska traditionen och fasta försvarsviljan. Det är anmärkningsvärt att det parti som stått stadigast med fötterna i jorden i alliansfrihetsdiskussionen nu accepterar en sådan våldsam försvagning av vårt försvar. Jag skulle vilja ställa en fråga till Anders Svärd och den handlar om anpassning. Här är vi ute, inte på en farlig väg, för jag tror att den är nödvändig, men vi är ute på en mycket osäker väg. Därför är det oseriöst att uttala sig med sådan tvärsäkerhet om att det här finns fasta planer och detta kommer att fungera. Sanningen är att en anpassningsfilosofi egentligen bara inrymmer en mängd osäkerheter. Det vi kan göra är att i varje steg försöka undanröja dessa osäkerheter. Vi skall vara glada om vi kommer halvvägs i den svåra kedjan från upptäckt, identifiering, administrativa och politiska beslut till genomförande i den militära organisationen för att höja vår försvarsförmåga. Detta är ett problem. Det kan man inte lättvindigt skaka bort och säga att det fixar sig. Jag hoppas verkligen att såväl Centerpartiet som övriga partier tar mycket allvarligt på den process som vi nu har framför oss och att de även kan ta de verklighetens bakslag som kan bli resultatet av den studieprocess och realiserbarhetsprövning som måste ingå i den analys som skall föregå fastläggandet av försvarsbeslutet nästa gång.
Herr talman! Jag sade faktiskt i mitt anförande, Henrik Landerholm, att anpassning kräver en i förväg genomarbetad planering. Det är därför som både propositionen och försvarsutskottets betänkande innehåller krav på myndigheterna att inför det slutliga försvarsbeslutet 1996 redovisa planer och göra egna bedömningar, självfallet utifrån Försvarsmaktens utgångspunkt, av hur pass realistiska planerna är. Sedan skall naturligtvis vi som politiker lägga till våra kunskaper och göra vidare bedömningar. Men det är precis detta vi har begärt. Jag förstår egentligen inte vad Henrik Landerholm frågar efter i det avseendet. Henrik Landerholm pratar om pengarna och om de ramar som man inte kan fastställa. Tillfrågad av Britt Bohlin nyss talade han om att det kanske ändå är 4 miljarder som moderaterna skulle vilja ha ytterligare. Då frågar jag: Vart tar de 3 miljarderna som ni lägger oss ytterligare till last vägen i det resonemanget? Är de plötsligt borta?
Herr talman! På den direkta frågan kan jag svara att vi inte ansluter oss till regeringens förslag, om än något modifierat i utskottets betänkande, om att utbilda värnpliktiga utöver det militära och civila försvarets behov. Det kan handla om 0,5 miljarder, det kan handla om 1 miljard, eller det kan handla om 1,5 miljarder. Vi biträder heller inte förslaget om att 400 miljoner flyttas från det militära till det civila. Det alternativ som riksdagen sannolikt kommer att fastställa senare i dag innehåller dessutom en mängd osäkerheter, som kan göra 7-miljardersurholkningen av det militära försvaret ännu större. Det gäller t.ex. en höjd ambitionsnivå i fråga om det civila försvaret, och det gäller en höjd ambitionsnivå i fråga om de internationella insatserna. Jag vidhåller att det underlag som nu ligger på riksdagens bord egentligen är för dåligt att fatta beslut på. Jag kan lova att när vi står här igen i december nästa år kommer verkligheten i detta hänseende att ge mig rätt. Vårt arbete med detta underlag under våren kommer nämligen att visa att de förhoppningar som fanns om vad denna ekonomiska ram skulle komma att innehålla inte kommer att kunna infrias.
Herr talman! Som Henrik Landerholm mycket väl vet finns det ingen som hävdar att vi skall utbilda fler än vad som behövs för de uppgifter som skall genomföras. Jag betonade också i mitt anförande att det är särskilt viktigt att myndigheterna i det här sammanhanget belyser behov och möjligheter att genomföra utbildning som är meningsfull och som gör det möjligt att utföra uppgifter. Vad gäller de 400 miljoner kronorna är det sagt att de preliminärt flyttas över. Frågan skall bedömas ytterligare. Men detta är ju anpassat till det vidgade säkerhetsbegrepp som vi faktiskt har varit överens om under förmiddagens debatt. Henrik Landerholm säger också att det finns ytterligare osäkerheter. Ja, det finns några särskilt utpekade områden där myndigheterna skall komma in med svar. Det gäller materielfrågorna, ledningsorganisationen, osv. Slutliga beslut skall fattas nästa år. Där har vi egentligen inte skilda uppfattningar. Jag, Centern och Socialdemokraterna menar ändå att det, med hänvisning till den säkerhetspolitiska bedömning som vi faktiskt är överens om, är oerhört viktigt att vi vågar sätta ner foten och säga att vi med dagens situation kan genomföra denna nedskärning. Det rör sig inte om någon Perssondoktrin, utan det handlar om en säkerhetspolitisk bedömning som är gjord i Försvarsberedningen. Sedan skall vi ha kontrollstationer och se hur den kommande utvecklingen blir och också vara beredda att ändra oss när det finns anledning.

Herr talman! Det försvarsbeslut som Sveriges riksdag i dag kommer att fatta sträcker sig över den politiska blockgränsen. Det är bra. Det skänker långsiktighet och stabilitet. Försvarsbeslutet vilar på fyra hörnpelare. Det är för det första ett vidgat säkerhetsbegrepp, som rymmer också icke-militära hot och risker. För det andra är det en helhetssyn på det militära och civila försvarets uppgifter. För det tredje är det folkförsvarstanken. För det fjärde är det gemensam säkerhet. Grundtanken bakom regeringens försvarspolitik är anpassning. Anpassning till ett ljusare säkerhetspolitiskt läge innebär besparingar. Anpassning till ett mörkare säkerhetspolitiskt läge innebär ökade försvarsutgifter. Anpassningsfilosofin har kritiserats med lösa argument och påståenden hämtade ur luften. Den historiska parallellen, att jämföra med vad som hände under mellankrigstiden efter 1925 års försvarsbeslut, har fått en orimligt stor uppmärksamhet. Anpassning är egentligen något självklart. Alla länder anpassar sitt försvar efter hotbilden, dvs. efter den politiska och militära utvecklingen i omvärlden. Anpassning kräver både god underrättelse och analysförmåga och god beslutskraft. Ingen har i debatten ifrågasatt vår svenska underrättelse och analysförmåga, och den skall dessutom förbättras. Det är politikernas vilja och beslutskraft som ifrågasätts. Antingen påstår man rakt ut i luften att regering och riksdag i dag och i framtiden kommer att sakna beslutskraft, eller också anstränger man sig litet mer och för fram utvecklingen under 1930-talet som belägg för sina påståenden. Jag kan hävda motsatsen och hänvisa till utvecklingen efter andra världskriget. Men det är inte på detta som kritiken mot anpassningsfilosofin faller, utan den faller på den utgångspunkt som kritikerna har. Kritikerna tycks mena att Sverige just nu har det för framtiden bäst avpassade försvaret. Men vad händer om det säkerhetspolitiska läget försämras? Är politikernas förmåga att fatta beslut större om försvarsbudgeten ligger på 40 miljarder än om den ligger på 36 miljarder? Så är det naturligtvis inte. Det viktiga är att vi har en god planering för tillväxt om stormmolnen hopas, för att använda Churchills uttryck. Att den planeringen blir bra och effektiv skall den här regeringen se till, och det borgar folkrörelsepartierna Socialdemokraterna och Centern för. Vi skall inte tillåta att bristerna i den militära planeringen på 30-talet upprepas. De 10 % som regeringen vill spara på försvaret fram t.o.m. år 2001 är varken en nedrustning eller en avrustning. Det är en rimlig och måttfull besparing på försvaret, som säkerhetspolitiskt kan motiveras. Inte heller det militära försvaret kan eller får bortse från samhällsekonomin. Rakt uttryckt: Nu får alla spara. Runt om i landet möter vanliga människor hårda besparingskrav i vården, omsorgen och sjukvården. Pensionärer, barnfamiljer och ensamstående får dra åt. Försvaret får inte och kan inte heller dra sig undan en normal kostnadskontroll och berättigade effektivitetskrav som alla andra offentliga verksamheter möter i dagens Sverige. Jag anser att det vore skadligt för försvarsviljan om försvaret slapp undan. När jag är ute och träffar folk märker jag att de flesta vill gå mycket längre i besparingar på försvaret än vad jag och regeringen vill. Därför borde det faktiskt vara ett egenintresse för det militära försvaret att vara med och spara så att inte den viktiga försvarsviljan hos svenska folket skadas. Inom den civila statsförvaltningen görs besparingar i motsvarande procentsatser bl.a. genom effektiviseringar i verksamheten. Många myndigheter har lyckats minska kostnaderna och samtidigt öka effektiviteten. Jag är övertygad om att försvarsmakten är minst lika bra på att spara som andra förvaltningar. Inom försvarsmakten finns kompetens och förmåga när det gäller att jaga kostnader och öka produktiviteten. Herr talman! Jag har varit i den politiska hetluften i snart 40 år. Jag har deltagit i många debatter på flertalet politiska områden. Men jag tror inte att jag någon gång tidigare har mött så mycket av överdrifter, av råskäll och t.o.m. rena personpåhopp som nu på försvarsområdet. Jag har mött väldigt många människor som stillsamt har frågat mig om regeringen avser spara 90 %, eftersom det har blivit ett sådant förfärligt oväsen från somligt håll. Dessutom verkar det faktiskt vara så, att varje gång som aggressiva högertidningar angriper besparingen blir effekten av detta minskad försvarsvilja och ännu högre krav på besparingar. Därmed har de medverkat till den polarisering av försvarsfrågan som nu finns ute hos folket, och det beklagar jag. Nu är visserligen det militära försvaret ett mycket känsligt område. Man utmanar starka krafter när man föreslår besparingar på försvaret, och det har försvarsministrar i fler länder fått erfara. Det har t.o.m. gått så långt att en hög militär inte drar sig för att hävda att politikerna i Sveriges riksdag spelar hasard med svenska folkets säkerhet om försvaret skulle tvingas spara 10 %. Då skulle förintelsen bli verklighet i Sverige. Vi skulle få se bilder på lemlästade kvinnor, barn och soldater på våra näthinnor, och våra svenska soldater skulle i framtiden ha samma chans som en sälunge på isen. Tala om överdrifter, herr talman! Andra gör gällande att en besparing på 10 % skulle vara ett risktagande med Sveriges säkerhet. Det är inte något seriöst påstående. Skulle verkligen Sveriges försvarsförmåga hänga på 10 %? Självklart inte! 90 % av de höga försvarsanslagen blir ju kvar. Land efter land har sparat och kommer att spara betydligt mer än vad vi gör utifrån samma säkerhetspolitiska bedömning som vår. Varför skulle våra måttfulla besparingar vara ett risktagande om inte andra länders betydligt större besparingar är det? Detta försvarsbeslut innebär också ett historiskt vägval. Sverige måste välja mellan ett folkförsvar och en utveckling mot en yrkesarmé. En yrkesarmé vore ett främmande element i vår svenska demokrati, eftersom en yrkesarmé skulle leda till att det blev "vi och dom", med uppenbara risker att det militära försvaret skulle hamna vid sidan om eller t.o.m. ovanför samhället. Socialdemokratin och Centern vill inte ha en sådan utveckling. Det svenska försvaret skall vara hela svenska folkets angelägenhet. Detta måste först och främst komma till uttryck i utbildningens omfattning. En bred rekrytering gör att totalförsvaret ständigt tillförs nya erfarenheter från det civila livet. Då upprätthålls också respekten och förståelsen mellan folk och försvar. Försvaret skall naturligtvis ha modern och högteknologisk materiel, och vi satsar varje år stora belopp på att åstadkomma detta. Mycket talar för att det är användandet av kvalificerad militärteknik och strategiska insatsstyrkor som kommer att prägla ett framtida krig. En grundläggande förutsättning för vår försvarsförmåga både på kort och på lång sikt är vår möjlighet att förhindra att en angripare erövrar luftherraväldet, vilket också är skälet till att jag i propositionen framhåller luftförsvaret och JAS projektet så starkt. Försvarsindustrin är av central betydelse för en liten och militärt alliansfri nation, och de långsiktiga materielbehoven måste kunna tillgodoses även i tider av oro och krig. Inhemsk kompetens måste därför säkerställas på det försvarspolitiskt viktigaste teknikområdena. Herr talman! Försvarsbeslutet innebär ett nytänkande när det gäller synen på de civila hoten. Samhället har blivit alltmer komplext och specialiserat. Invecklade och sofistikerade tekniska system styr alltmer vår vardag, och därigenom har samhällets sårbarhet ökat dramatiskt. En olycka eller ett sabotage i det moderna samhället riskerar att få långt större och långt allvarligare konsekvenser i dag än någonsin tidigare. Slutsatsen är entydig: Vårt samhälle står inför hot och risker som kan innebära svåra nationella påfrestningar utan att för den skull vara militära hot. Därför måste vi vidga säkerhetsbegreppet. Sverige skall bygga upp en beredskap för att kunna möta svåra nationella påfrestningar även i fredstid, och det är viktigt att vi är beredda och förberedda. Jag menar därför, herr talman, att tiden är mogen för en helhetssyn och samverkan mellan totalförsvarets militära och civila delar. Totalförsvarets samlade resurser skall kunna användas för att försvara både vårt lands frihet och människornas trygghet.
Herr talman! Jag ber försvarsministern att mer noggrant studera det utskottsbetänkande som ligger till grund för dagens beslut. Då kanske orden avseende omfattande grundutbildning av värn och civilpliktiga blir något mindre storvulna. Sedan över till den ekonomiska sidan. Välfärdsutgifterna har tredubblats i vårt land sedan 1970. Samtidigt har försvarsutgifterna i stort sett stått stilla. I vår omvärld - både inom NATO och i den forna Warszawapakten - inleddes en kraftfull upprustning i slutet av 70-talet. För länderna i vårt omedelbara närområde, försvarsministern, är de exempel som försvarsministern tar inte relevanta. Om vi jämför förändringen i försvarsutgifter 1980-1993 för länder som Finland och Norge, våra närmast grannländer, har det där skett ökningar med 45 % respektive 33 %. I Danmark är det ökningar med 4 %. NATO:s ambitioner har inte minskat i det norra området, utan i Centraleuropa. Där finns gränsen mot ett potentiellt hot. Jag vill inte utpeka en angripare. Men det rimligaste vore ändock att förbereda sig där den militära potentialen och den politiska instabiliteten finns. Jag har i dag fortfarande inte fått ett svar av någon i debatten. Kanske försvarsministern kan hjälpa mig att få förklarat vad det är för stora säkerhetspolitiska skillnader och händelser mellan 1992 och 1995 som nu motiverar denna nedrustning. Det är vad det handlar om när man skär 25 % rakt av inom försvaret. Man skall använda rätt ord. Vad är det som motiverar denna nedrustning på det sätt som regeringen och
Herr talman! Jag förstår egentligen inte Moderaternas uppträdande i försvarspolitiken. Först säger man nej till Försvarsberedningen, sedan ja, därefter nej och till slut blir man sur över att man inte fick vara med. Moderaternas uppträdande i försvarsfrågan är litet av en tragedi för dem själva. I dag kan vi i Dagens Nyheter läsa en artikel av den nyvalde MUF-ordföranden Thomas Idergard. Han beskriver Moderaternas problem på följande sätt: "Problemet är att partiet i dag är isolerat från politiskt inflytande. - För moderaternas del handlar det om att våga komma upp ur skyttegraven." Det är fråga om en självvald isolering för att kunna bedriva en hänsynslös oppositionspolitik utan att vilja ta ansvar. På något sätt har Moderaterna i dag ställt sig vid sidan av Idergard går ändå längre. Han säger att Moderaterna finns i graven. Därför har jag en fråga till Henrik Landerholm: Vill ni eller vill ni inte ha inflytande? Vill ni ha inflytande måste ni faktiskt vara med och ta ansvar. Då måste ni komma bort från de extremistiska krafter på högerkanten som på ett mycket olyckligt sätt har polariserat försvarsdebatten. Ni måste komma bort från den vanliga grundinställningen att ni alltid i alla lägen oberoende av den säkerhetspolitiska situationen kräver ökade försvarsutgifter. Ni har på något sätt blivit era egna traditioners fånge. Därför är ni ständigt utsatta för lobbyister som utan hänsyn till vad som sker i omvärlden kräver mer pengar till den militära sektorn. Ni måste ta er ur den låsningen, Henrik Landerholm. Ni måste komma upp ur skyttegraven. Jag beklagar att ni finns där. Av tradition har Högern varit pålitligt i försvarsfrågan. Varför vill ni inte ta det ansvaret i dag?
Herr talman! Det är uppenbarligen så att Högern eller nuvarande Moderaterna fortfarande är det parti som är pålitligt i försvarfrågorna och kan stå som garant för en försvarspolitik som inte innebär det kraftfulla om än medvetna risktagande som regeringens politik innebär. Jag skulle vilja rekommendera försvarsministern att besvara mina frågor innan han själv ställer nya. Frågan om inflytande eller inte är naturligtvis ganska komplicerad. Problemet är försvarsministern själv och hans agerande. Han säger först ja till mitt förslag till utredningsuppdrag att göra en bredare säkerhetspolitisk analys. Därefter blir han överkörd av Ingvar Carlsson och säger nej. Vi hamnade i en situation där Moderaterna och sedan också Folkpartiet de facto tvingades ut ur Försvarsberedningen. Jag vill i det avseendet och med en del andra exempel ifrågasätta försvarsministerns ledarskap på försvarsområdet. Denna tillrättavisning från överordnade - i detta fall Ingvar Carlsson, i en mängd senare fall av såväl Ingvar Carlsson som Lena Hjelm-Wallén - gör att vi inte vet vem vi skall tala med på försvarsområdet. Försvarsministern går kraftfullt ut med offentliga besked om vad svenska får och inte får göra, om de kan stå under NATO-befäl eller inte och om det är farligt eller inte med NATO-utbildning. Därefter kommer motsatta besked av andra regeringsmedlemmar, och inte minst genom det utskottsbetänkande om säkerhetspolitiken som vi nu i dag skall fatta beslut om. Jag fick inte svar på mina föregående frågor. Jag skall för att få klarhet försöka med en ny fråga. Delar försvarsministern den säkerhetspolitiska bedömning och den avsevärt kärvare omvärldsbeskrivning som i dag finns på kammarens bord?
Herr talman! Tragedin är att Moderata samlingspartiet har ställt sig vid sidan av, eller enligt er nyvalde ordförande i Moderaternas ungdomsförbund, finns i skyttegraven. Ni påverkar inte längre inte försvarspolitiken. Det beklagar jag. Av tradition har Moderaterna varit pålitligt i försvarsfrågan. Jag tycker också att Moderata samlingspartiet har många dugliga försvarspolitiska krafter. En av dem är Henrik Landerholm. Men ni är så fast låsta vid er gamla tradition att i varje läge kräva högre försvarsutgifter att ni inte kan medverka till en konkret inställning i försvarsfrågan. Förre moderatledaren Gösta Bohman skrev för ett tag sedan en läsvärd krönika i en tidning. Hans slutsats var att landets säkerhet måste vara vägledande för försvarets styrka, och då måste man ta ansvar. Men dagens Moderata samlingsparti, Gösta Bohmans gamla parti, tar i dag inget ansvar i försvarsfrågan. Det tycker jag är en tragedi. Herr talman! Det är inte möjligt att ta utvecklingen av de norska och finska försvarsmakterna till intäkt för en annan syn på den säkerhetspolitiska utvecklingen än den som den svenska regeringen har. Det beror på att den norska försvarsstrukturen byggdes upp på 50 och 60-talet, materiellt till stor del med amerikansk vapenhjälp. I dag är t.ex. det svenska flygvapnet ungefär fyra gånger så stort som det norska. Nu måste Norge göra en modernisering av sin krigsmateriel. Det samma gäller Finland. Att Finland nu köpt amerikanska F-18 beror inte på att analysen av det säkerhetspolitiska läget skulle avvika från vår egen, utan de tvingas nu att modernisera sitt försvar. Därför faller Henrik Landerholms argument om Norge och

Herr talman! Det förslag till försvarsbeslut som vi nu behandlar innebär att totalförsvaret får två nya huvuduppgifter. Fram till dagens klubbslag är huvuduppgifterna att försvara landet mot väpnat angrepp och hävda vår territoriella integritet. Regeringen och försvarsutskottet föreslår nu att internationella fredsbefrämjande insatser och insatser vid svåra nationella påfrestningar på samhället i fredstid skall förändras från att vara uppgifter till att bli huvuduppgifter. Det är en viktig och nödvändig förändring. Det är endast genom ett aktivt internationellt agerande för att skapa gemensam säkerhet som vi också kan förstärka vår egen säkerhet. Omvälvningarna i Europa har gett Sverige nya möjligheter att föra en aktiv utrikes och säkerhetspolitik. Världen efter det gamla blocksystemet ger oss helt nya förutsättningar att vara med och påverka och ta vår del av ansvaret för vår gemensamma framtid. Därigenom får också det militära försvaret nya och vidgade uppgifter. Stöd åt internationell fredsbefrämjande verksamhet blir en ny huvuduppgift, inte underställd utan jämställd övriga huvuduppgifter. Genom utbildning, övningar, utrustning och direkta operationer blir de internationella insatserna en integrerad del i totalförsvarets verksamhet. Det är förlegat och föråldrat att argumentera för att detta skall vara en uppgift separerad ifrån och mindre viktig än de gamla huvuduppgifterna. Moderaterna samlingspartiet är fastlåst i detta gamla tänkande. Något som också deras debattör Henrik Landerholm här har gett uttryck för. Partiet varken förstår eller accepterar resonemanget om totalförsvarets nya huvuduppgifter. Det största oppositionspartiet envisas med att beskriva de internationella insatserna som "solidaritetsarbete". Det är ett svagt och märkligt argumenterande. I partiets egen försvarsrapport skriver man: "Likaväl är inte vårt deltagande av avgörande betydelse för vår säkerhet. Insatserna görs i den internationella solidaritetens namn". Inte är det enbart ett solidaritetsprojekt om vi svenskar gör insatser för en bättre kärnsäkerhet i Östersjöregionen. Det rör i allra högsta grad vår egen nationella säkerhet. Inte handlar det om ett solidaritetsprojekt om vi medverkar till att stärka demokratiska strukturer i Östeuropa, också inom olika försvarsmakter. Det rör i högsta grad vår egen nationella säkerhet. Inte handlar det väl endast om ett solidaritetsprojekt om vi är med och säkrar freden i Bosnien eller om vi med våra insatser förhindrar att konflikten på Balkan växer och sprider sig. Nej, det handlar om Europas fred och vår nationella säkerhet. Nu är det dags att tala klarspråk! De internationella insatserna är ingen lyxverksamhet. Det är inget som man kan ägna sig åt i mån av tid och resurser. Det handlar om förutsättningen för vår gemensamma säkerhet. Hot mot vårt land kan inte endast mötas vid landets gränser. År 1982 presenterade Olof Palme rapporten Gemensam säkerhet och nedrustning. Göran Lennmarker beskriver detta dokument som ett lågvattenmärke i svensk politik. Han är inte här nu, men det finns ändå all anledning att påtala att det är en minst sagt upprörande beskrivning. I grovt generaliserande termer påstår han att rapporten gick ut på att man kröp för olika diktaturer. Detta är inget annat än ytterligare ett exempel på uppblåst moderat retorik. Synsättet som präglade den viktiga rapporten var att ingen kunde vinna ett krig på den andres bekostnad. Säkerheten måste byggas gemensamt med motståndarna. Säkerheten kräver samarbete. En sådan säkerhetsordning måste tillåtas att växa fram successivt. Den kan inte skapas vid konferensen eller kongresser, inte heller genom folkomröstningar eller vid enskilda riksdagsbeslut. Det gäller att bygga på existerande organisationer och institutioner. Jämfört med 1982 finns i dag helt nya möjligheter till samarbete, men också helt nya typer av säkerhetshot. Säkerheten omfattar mycket mer än den militära dimensionen. I propositionen beskriver också regeringen bl.a. de ekonomiska, sociala och ekologiska hotbilderna. Det handlar alltså om ett vidgat och integrerat säkerhetsbegrepp. Gemensam säkerhet är både ett politiskt mål och en vision om hur vi vill att samlevnaden mellan våra stater skall se ut. Det är också ett medel, ett instrument, att nå den säkerheten. Det är denna viktiga insikt som saknas hos de försvarsdebattörer som inte kan acceptera att den internationella verksamheten blir en huvuduppgift för totalförsvaret. Regeringen och försvarsutskottet föreslår att försvarsmakten skall organisera en internationell styrka för fredsbefrämjande insatser under mandat av FN eller OSSE. Normalt skall styrkan omfatta 800-1 400 personer. Vissa delar skall hålla en särskilt hög insatsberedskap och kunna vara på plats två veckor efter ett regeringsbeslut. Det är viktigt att slå fast att ambitionsnivån för de fredsbefrämjande insatserna inte endast kan mätas i kvantitativa mått. Lika avgörande är den beredskap som vårt land är berett att upprätthålla. Sveriges förmåga, möjligheter och förutsättningar att bidra till internationell fred och säkerhet skall ökas. Det handlar om en tydligt uttalad ambitionshöjning. Det är ett viktigt besked till vårt lands medborgare och till omvärlden. Vi skall använda oss av de redskap som vid givna tillfällen anses mest effektiva och som når bästa resultat. Utifrån ett vidgat säkerhetspolitiskt synsätt skall vi genom politiska, diplomatiska, civila, humanitära och militära bidrag ytterligare stärka våra insatser. Vår strävan är att medverka i skapandet av en ny säkerhetsgemenskap bortom murar och allianser. Vårt deltagande i internationella operationer leder med automatik till ett nytt och växande behov av försvarsforskning. Det handlar inte minst om insatser för att ta fram den teknik som krävs för dessa speciella uppgifter. Det kan exempelvis röra sig om övervakningssystem mot krypskyttar, spaning och röjning av minor, icke-dödliga vapen, men också skydd mot speciella hotbilder som finns, eller kan finnas, i de nya regioner där vi skall operera. Herr talman! Det är regeringens och utskottets uppfattning att särskilda civila insatsstyrkor för humanitära insatser skall organiseras. Dessa skall fungera som ett komplement till andra humanitära aktioner med svensk medverkan. Utbildningen av totalförsvarspliktiga skall anpassas så att utbildningen också blir en förberedelse för medverkan i internationella insatser. Erfarenheterna av de internationella hjälpinsatser som genomförts av bl.a. Statens räddningsverk och Swedrelief är mycket goda. Olika FN-organ kommer i större utsträckning att efterfråga svenska insatser. Utskottet delar också regeringens uppfattning att totalförsvarets verksamhet inom detta område bör inriktas på räddnings och miljöskyddsinsatser samt insatser vid omfattande och komplexa katastrofer. Det är dock värt att påtala att det är först i försvarsbeslutets andra etapp som vi skall ta ställning till hur dessa civila styrkor skall utbildas, organiseras och förberedas. I det samtalet och i beredningen inför det beslutet räknar vi med att många, inte minst våra frivilliga organisationer, deltar på ett aktivt och konstruktivt sätt. Herr talman! Totalförsvar i förnyelsen, är namnet på regeringens försvarspolitiska proposition. Namnet är ovanligt väl valt. Insikten om de vidgade hotbilderna och förmågan att klargöra de vidgade uppgifterna kommer att resultera i ökad säkerhet. Säkerhet är frihet från hot, och säkerheten är odelbar. Det är avgörande principer som ligger till grund för propositionen. Det är ett nödvändigt nytänkande och en mycket betydelsefull förnyelse. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! När vi senast, 1992, tog ett försvarsbeslut karakteriserades det av den dåvarande överbefälhavaren som "ett hederligt beslut". Om det försvarsbeslut som skall fattas i dag kan man säga motsatsen. Det är ett ohederligt totalförsvarsbeslut. 1992 års försvarsbeslut tog ett samlat grepp på totalförsvaret. Beslut fattades om ekonomiska ramar men också om grundorganisation, om försvarsmaterielfrågor och om värnpliktsfrågor. Det beslutet väjde inte för det som var svårt eller obehagligt. Devisen smalare men vassare genomfördes också i praktiken. Trots att vi då ökade försvarsanslagen i reala termer, var förnyelsebehoven på materielsidan så stora på grund av tidigare försummelser att några förband måste avvecklas. Det skedde, och vi gav hederligt nog i ett sammanhang besked om vilka förband det handlade om. På område efter område togs beslut i ett sammanhang, eftersom ett försvarsbeslut, herr talman, är en helhet. Det försvarsbeslut som vi skall fatta i dag är alltså raka motsatsen till det som togs 1992. Det är ett ohederligt, ja, ett fegt beslut. Dess tillkomst är ett vinglande och velande mellan att vilja men inte kunna, mellan välvilja och flummighet, mellan politisk fumlighet och patetiska härskrin. Den är ett försök att transformera folketshusideologi till säkerhetspolitiskt önsketänkande. Dagens försvarsbeslut har en märklig tillkomsthistoria. Jag är förvånad över att det har blivit så rörigt med beredningsarbetet. Jag hade faktiskt trott mera på Thage G Peterson som försvarsminister. Han har en lång politisk erfarenhet, han har innehaft en lång rad centrala politiska positioner i vårt land, och jag trodde - med all respekt för de olikheter som vi har i försvarspolitisk syn - att Thage G Peterson nog ändå skulle klara det politiska hantverket, beredningsarbete och mycket annat, på ett rutinerat och skickligt sätt. Han har, som jag sade, en lång erfarenhet av sådana här frågor. Men så blev det, som vi alla vet, faktiskt inte. Någon ljuspunkt finns dock i handläggningen. Det är bra att det sammansatta utskottet har stramat upp de säkerhetspolitiska skrivningarna. Man har rensat bort en del av önsketänkandet och återfallet i termer som hör det kalla kriget till vad gäller Sveriges roll. Det är tillfredsställande att skrivningarna om utvecklingen i närområdet präglas av ökad realism. Men de här förbättringarna återfaller inte på försvarsministern. Han har varit en bromsande faktor när det har gällt en modernisering av den svenska säkerhetspolitiken. Det är andra krafter - på Utrikesdepartementet och inte minst här i riksdagen - som skall tackas för att bedömningarna har blivit mera realistiska och aktuella, även om det hade funnits anledning att gå ytterligare en bit i den riktning som det sammansatta utskottet har hållit sig till. Det skedda innebär emellertid att de båda utskottens bedömningar inte hänger ihop. Den omvärldsbild som det sammansatta utskottet tecknar följs inte upp av försvarsutskottets majoritet. Där blommar den naiva optimismen. Men om det nu ändå råder en viss enighet om att det kortsiktiga hotet mot Sverige har minskat medan fortfarande den långsiktiga osäkerheten består, så borde man väl ändå dra de logiska slutsatserna av detta för det svenska försvarets vidkommande, men det gör man inte. Det är min huvudkritik mot försvarsministern och utskottsmajoriteten här i riksdagen. I en situation som den vi nu befinner oss i satsar man rimligtvis på komponenter som har en långsiktig försvarseffekt, t.ex. försvarsmateriel och bibehållande av forsknings och utvecklingskompetens. Även om vi sänker de ekonomiska nivåerna är detta en rimlig inriktning, om vi nu skall anslå mindre. Det är inget ovanligt att materielsystem har en livslängd om 20-30 år, ja, kanske t.o.m. längre tid. Det handlar sålunda om en verkanstid för materiel och annat som är längre än tiden mellan första och andra världskriget. Efter första världskriget var det som bekant många som var övertygade om att vi aldrig mer skulle få några krig i Men nu gör man precis tvärtom. I stället för att utnyttja denna relativa avspänning - vi vet inte hur länge den varar - till att se om sitt hus inför framtiden satsar man så konsekvent som möjligt på kortsiktiga lösningar, på kvantitet i stället för kvalitet. Det är det som jag reagerar mot, faktiskt inte bara mot att man sänker nivåerna - för om dem kan vi ha olika uppfattningar. Detta är det allvarligaste med den försvarspolitik som bär den nuvarande regeringens prägel. Försvarsanslagen skärs inte bara ned, utan de används inte minst på fel sätt. Korttidsutbildade värnpliktiga och alltför stora värnpliktsuttag är en dålig användning av skattebetalarnas pengar. Om man utgår från att invasionshotet inte är aktuellt under de närmaste åren, bör man rimligtvis inrikta försvarspolitiken på att de medel som satsas kan användas långsiktigt. Så är t.ex. inte fallet med korttidsutbildade värnpliktiga. Försvarsministern har under den här beredningen haft en benägenhet att producera väldigt mycket luftpastejer. Det är mycket honnörsord, välvilja och till intet förpliktigande uttalanden, men substansen har lyst med sin frånvaro. Jag vet faktiskt inte om någon i kammaren kan komma på ett enda initiativ från försvarsministern som stärker det svenska försvaret. Jag har letat och funderat, men det finns faktiskt inga sådana initiativ. Detta är en väsentlig skillnad mot tidigare, då man satsade på kärnverksamheten, nämligen att rationalisera och spara för att få pengar till krigsorganisationen, det som är försvarets kärna, det som försvaret ytterst är till för. Nu går man motsatt väg. Man prioriterar kringverksamheten men glömmer krigsorganisationen. Det innebär att man ger svenska skattebetalare dålig valuta för de krympande försvarsanslagen. Uppläggningen av försvarsbeslutet är feg. Man driver nu igenom kraftiga budgetneddragningar. Sådant kan vara och är säkert populärt i vissa kretsar. Så var det också 1925, då kortsiktigheten firade triumfer. Det var populärt ända fram till dess att Hitler förödmjukade oss. Då blev det annat ljud i skällan. Efter dessa neddragningar skjuter man upp nedläggningarna av förband till nästa år. Dit skjuter man också försvarsindustrifrågorna och en hel del annat. Nästa år, när effekterna blir verklighet, kommer de som står bakom dagens beslut att skylla på ett fattat riksdagsbeslut. Man kommer att låtsas som om nedläggningar av förband - tro mig, jag vet hur det är - är något som man inte har med att göra. Då kommer socialdemokratiska och centerpartistiska kommunalråd att skrika om att just deras förband skall behållas, på varje ort. Men då skall vi upplysa dem om att det är deras partivänner i riksdagen och inte ÖB eller någon försvarsgrenschef som de skall vända sig till som ansvariga för detta. Detta skall vi göra med all önskvärd tydlighet. Dessutom är neddragningarna större än vad som i verkligheten syns i propositionen. Man för nämligen kostnader som har legat utanför den militära ramen över till denna, och det kommer att få effekter. Herr talman! Det beslut som riksdagen tog 1992 var ett hederligt beslut. I samma beslut tog man upp både det goda och det onda. Några förband avvecklades förvisso, men det kompenserades med en kraftig satsning på materiell förnyelse. Vi stod för alla delar av paketet. Vi smet inte undan. Men nu är det andra tider. Precis som regeringen Sandler stod och myste vid 1925 års försvarsbeslut myser nu Thage G Peterson. Han är säkert nöjd. Kanske lugnar det vänsteroppositionen i ett sargat socialdemokratiskt parti. Herr talman! Risken är stor att 1995 års försvarsbeslut av eftervärlden och av historikerna kommer att bedömas lika hårt som 1925 års. Sverige riksdag har ingen anledning att vara stolt över det s.k. försvarsbeslut som nu skall fattas. Svenska folket har anledning att känna oro. Förslagets upphovsmän kommer nog i sinom tid att få anledning att fundera över vad de har ställt till med.

Herr talman! Det senaste inlägget upplever jag som ny i denna kammare som ett levande bevis för hur man skall argumentera om man vill stå vid sidan av en vettig och sansad diskussion. Med det sättet att argumentera är det ingen som tar ens inlägg på allvar. Då blir man ställd vid sidan av ett viktigt politiskt område, som moderaterna alltmer blir. Herr talman! Jag hade tänkt att i mitt inlägg hålla mig till det civila försvarets roll i det framtida totalförsvaret, en roll som jag tycker har fått för litet utrymme i denna debatt. Vi står nu inför att fatta ett försvarsbeslut som präglas av helhetssyn och med målet att vara i takt med vad framtiden så långt vi i dag kan se kan kräva. Denna helhetssyn på vårt totalförsvar skall som framhålls i propositionen präglas av samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga och hantera hot och risker såväl i fred som i krig. Totalförsvarets förmåga skall anpassas till det aktuella säkerhetspolitiska läget. Det innebär att vi ständigt måste ha en betryggande beredskap för att snabbt kunna höja vår förmåga om det säkerhetspolitiska läget skulle försämras. Enligt min mening är regeringens proposition och utskottets majoritetsutlåtande ett väl avvägt förslag till ett framtidsinriktat totalförsvar, även om det i förslaget finns saker som innebär att försvarsmakten reduceras och att vissa begränsningar görs även inom vissa delar av det civila försvaret. Till det framtidsinriktade målen i totalförsvarsbeslutet tycker jag att förslagen när det gäller civilförsvarets vidgade uppgifter hör. Ett starkt totalförsvar kräver ett starkt civilförsvar. De förutsätter varandra och är båda nödvändigheter. Ett civilförsvar i framtiden måste ha kraft att värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktiga samhällsfunktionerna och bidra till försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp och vid krig i vår omvärld. Ett civilförsvar i framtiden måste, precis som Håkan Juholt sade, kunna genomföra internationella fredsbefrämjande humanitära insatser. Ett civilförsvar i framtiden måste stärka samhällets samlade förmåga att möta svåra nationella påfrestningar i fred. En central uppgift för det framtida civilförsvaret skall vara att öka säkerheten för exempelvis elförsörjning, telekommunikationer, informationssystem och ledningssystem, så att en tillräcklig förmåga kan garanteras vid ett väpnat angrepp. En ny och viktig uppgift för det civila försvaret skall vara att bygga upp resurser och vidta andra förberedelser för att kunna delta i fredsbefrämjande och humanitära insatser utomlands. Det civila försvaret skall också ha till uppgift att verka och vidta åtgärder för att stärka samhällets förmåga inför svåra nationella påfrestningar i fredstid. En ökad samordning av det civila försvarets resurser bör åstadkommas och en långtgående integrering av resurser för fred och krig skall eftersträvas, precis som det sägs i förslaget. Totalförsvarspliktig personal skall utbildas för att stärka samhällets förmåga att både hantera svåra nationella påfrestningar i fred och kunna utföra uppgifter vid höjd beredskap. Civila beredskapsstyrkor skall upprättas. Jag vill här understryka det viktiga i att utöver utbildningen av 30 000 totalförsvarspliktiga också utbilda 10 000 totalförsvarspliktiga för uppgifter inom det civila försvaret. Låt mig konstatera vad som sägs i regeringens proposition: I 1992 års försvarsbeslut betonades att det militära försvarets behov av stöd från det civila försvaret måste ägnas väsentligt ökad och systematisk uppmärksamhet inom totalförsvaret. Detta har inte skett i tillräcklig omfattning. Jag delar regeringens bedömning att en väsentligt ökad uppmärksamhet måste ägnas det militära försvarets behov av stöd från det civila försvaret. En snabb och säker förmåga att höja krigsdugligheten inom det militära försvaret kräver ett bättre system för planering och andra förberedelser. Åtgärder måste vidtas för att skapa ett bättre säkerhetsskydd för samhällsviktiga anläggningar i fred och i krig. För utvecklingsarbetet erfordras bättre samordning av den svenska forskningen om nya hot och risker. Herr talman! Flera av dagens debattörer har tagit upp vår omvärlds föränderlighet. Självfallet måste denna föränderlighet påverka vår verklighetsbild när det gäller vårt militära och civila försvar. När det gäller det civila försvaret är hotbilderna i dag väsentligt förändrade. Flyktingströmmarna från olika oroshärdar i vår omvärld tränger sig varenda kväll på oss via TV. Många av flyktingarna från dessa krigshärjade områden söker sin trygghet i vårt land. Det civila samhällets sårbarhet när det gäller allt som rör det fredstida samhällets självklarheter gör oss också mer utsatta än någonsin tidigare. Det gäller bl.a. Av detta framgår att det civila försvaret kommer att utgöra en ytterst viktig del av vårt framtida totalförsvar. Det civila försvaret kommer i framtiden att behöva skaffa sig förmåga att utöver gamla kända uppgifter också hantera nya typer av påfrestningar och störningar. Det behövs ett nytt utvidgat säkerhetsbegrepp. Det behövs hårdare prioriteringar i ett kärvt ekonomiskt klimat. Satsningar på traditionella insatser kommer att behöva ställas mot nya behov för att skapa ett framtida starkt civilförsvar och totalförsvar. Herr talman! Totalförsvaret består av det militära och det civila försvaret i samverkan. Tillsammans skall den militära och civila delen av totalförsvaret arbeta för att beredskapen inför hot, kris och krigsförhållanden är god. Vi socialdemokrater och centerpartisterna anser att det förslag som nu föreligger uppfyller de krav som ställts för att vi skall kunna uppnå målet om ett starkt totalförsvar i förnyelse. Låt mig allra sist slå fast att det föreliggande förslaget till åtgärder när det gäller civilförsvaret inte får förvanskas i den fortsatta myndighetsbehandlingen av vårt totalförsvars uppbyggnad till ett starkt framtida totalförsvar i förnyelse. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Ola Rask pekar på att Moderaterna står utanför och vid sidan av försvarsbeslutet. Vi stod vid sidan av 1925 års försvarsbeslut också - det försvarsbeslut som drevs fram av Ola Rasks partivänner. Det var det försvarsbeslut som ledde till att vi fick kröka rygg för Hitler. Det var det försvarsbeslut som ledde till en lång rad åtgärder som vi har all anledning att skämmas för i dag. Läs om debatten inför 1925 års försvarsbeslut! Jag gjorde det i höstas. Dagens inlägg från vissa talare är ett direkt eko av vad som sades då från dem som drev fram beslutet. Självgodheten och självsäkerheten är desamma: Inga krig är i sikte. Vi kan ta det lugnt. Vi har rätt. Vi vet vad som kommer att hända. Det var lagom roligt när det hände. Det är bättre att stå vid sidan med hedern i behåll än att anpassa sig mot bättre vetande.

Herr talman! På flera punkter innebär Centerpartiets och regeringens gemensamma proposition ett viktigt nytänkande. Genom den helhetssyn på hot och risker mot vårt samhälle i fred, kris och krig som kommer till uttryck i propositionen och som utskottet har ställt sig bakom skapas förutsättningar att nå ett hållbart, stabilt och uthålligt samhälle. Det vidgade säkerhetsbegreppet och den ökade betydelse som totalförsvaret ges när det gäller att förhindra och möta svåra nationella påfrestningar kräver ett annorlunda förhållningssätt inom försvarsmakten och det civila försvaret. Internationell samverkan måste kombineras med insatser som gör vårt moderna samhälle mindre sårbart. Decentralisering ökar ett samhälles hållbarhet och motståndskraft. Detta perspektiv bör ges ett större utrymme när boende, kommunikationer, energiförsörjning samt varu och tjänsteproduktion planeras. Inom ramen för etapp 2 av försvarsbeslutet bör dessa frågor belysas ytterligare. Det har i medierna och tidigare även här i kammaren förts ett resonemang som är en smula egendomligt om att ett vidgat säkerhetsbegrepp skulle innebära en lägre prioritering av målet att försvara landet mot väpnat angrepp. Var och en som läser propositionen eller utskottets betänkande inser att ett sådant påstående är grundlöst. Försvaret mot ett väpnat angrepp mot vårt land är styrande och dimensionerande för totalförsvaret. I närtid och så länge som nuvarande säkerhetspolitiska läge består skall grundnivån vara att det militära försvaret skall kunna hävda vår territoriella integritet, genomföra internationella insatser och utnyttjas vid svåra nationella påfrestningar samt givetvis också möta tänkbara angreppshot i nuvarande omvärldsläge. För att parera ett försämrat läge skall en anpassning vara förberedd i ytterligare två nivåer. Jag menar att detta är en beslutsstruktur som väl beskriver den dynamik och flexibilitet som är nödvändig för försvarsplaneringen. Det avgörande därvidlag är att det politiska systemet och, vill jag tillägga, förstås även det militära systemet har kunskap och förmåga att fatta upprustningsbeslut i tillräckligt god tid och i tillräckligt stor omfattning. Det lär oss erfarenheterna från 1920 och 1930-talet, som flera talare har berört här i dag. Därför är ett system med återkommande säkerhetspolitiska kontrollstationer nödvändigt och förpliktande för den politiska framförhållningen. Herr talman! En förutsättning för att uppnå en helhetssyn på hot och risker i fred såväl som i krig är en intim samverkan mellan det militära och det civila försvaret och mellan frivilligorganisationerna och resten av totalförsvaret. Det gör att förändringar i lednings och samverkansstrukturerna måste ske med denna helhetssyn som grund. Utskottets påpekande om betydelsen av att i detta sammanhang säkerställa de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet på lokal och regional nivå är en viktig markering av det frivilliga engagemangets betydelse. Jag bedömer att det vidgade säkerhetsbegreppet kopplat till de säkerhetspolitiskt motiverade minskningarna av krigsorganisationen ställer frivillig kraft och folkförankring i en ny och än viktigare dager. Här återstår förvisso en del att göra. Frivilligrörelsen har liksom totalförsvaret i övrigt haft svårt att rekrytera människor med invandrarbakgrund. Jag hoppas därför att det uppdrag som ÖB nu får för att utveckla bl.a. hemvärnet särskilt kan stimulera fler invandrare att söka sig till försvarets frivilligorganisationer. Försvaret kan fungera som en mycket viktig faktor för att integrera de nya svenskarna i samhället. Centerpartiet föreslog under förra riksmötet att Sverige bör delta i upprättandet av en särskild FN styrka där delar av förbandet har en extra hög beredskap. Det är därför glädjande att riksdagen nu fattar beslut om inrättande av försvarsmaktens internationella styrka. Sveriges ambitionsnivå bör öka när det gäller deltagande i internationella missioner under mandat av FN eller OSSE. Det är viktigt att se internationella fredsbefrämjande insatser inte bara som nödvändiga uppoffringar i solidaritetens namn. Precis som det sägs i propositionen skall man också se det som en värdefull erfarenhet för svenska befäl och svenska soldater. Principiellt mycket betydelsefullt är också den uppbyggnad av civila internationella styrkor som nu påbörjas. Erfarenheterna från bl.a. Bosnien lär oss hur svårt det kan vara att uträtta humanitära insatser i komplexa miljöer där fredsbefrämjande insatser görs samtidigt. Den nödvändiga uppgraderingen av det civila försvaret som utskottet förordar innebär förbättrade möjligheter för Sverige att ställa s.k. multifunktionella styrkor till FN:s förfogande. Den civila utbildningen av totalförsvarspliktiga som föreslås starta under senare delen av försvarsbeslutsperioden kommer att kunna utgöra en viktig rekryteringsgrund för den civila internationella styrkan. Herr talman! Hela landet skall försvaras. Det innebär att hela landet, alla län, skall ha ett fungerande territorialförsvar. Det innebär också att våra brigader skall kunna möta ett angrepp oavsett var den eventuella angriparen sätter in attacken. Devisen att hela landet skall försvaras innebär i sig inget ställningstagande till den geografiska lokaliseringen av fredstida utbildning. För mig är det dock tämligen självklart att formuleringen innebär ett krav på att de värnpliktiga får en allsidig utbildning, inte minst i vintermiljö, som gör det möjligt för förbanden att verka i olika terrängtyper och i olika klimat. Detta krav ökar givetvis också i betydelse när antalet brigader minskar. Uppfattningen om betydelsen av totalförsvaret har en bred förankring i hela befolkningen och har naturligtvis också en geografisk dimension. Unga män och kvinnor från hela landet måste ges samma möjligheter att få en värnpliktsutbildning. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag också bifall till utskottet hemställan.

Herr talman! Regeringens proposition och utskottets betänkande har blivit väl diskuterade under dagens lopp. Det finns några områden kvar som jag kortfattat tänkte belysa från vår utgångspunkt. Det gäller till att börja med den svenska försvarsindustrin. Jag tycker att det finns anledning att framhålla att vi har en väl fungerande svensk försvarsindustri som kan hävda sig väl i ett internationellt perspektiv. Detta har inte minst visat sig i de framgångar som delar av försvarsindustrin har fått genom lyckade exportaffärer, inte minst den stora ubåtsordern till Australien för några år sedan. En av de kanske viktigaste anledningarna till att det här är en så väl fungerande del av totalförsvaret är att det har funnits ett samarbete och en samverkan mellan användarna, försvarsmakten och industrin och industrins företrädare. Jag tycker att vi har anledning att vara stolta över den verksamheten. Vi lever i en värld av förändring. Även försvarsindustrin som sådan måste klart anpassas i förhållande till den situation som vi befinner oss i. Det högsta ansvaret har självfallet försvarsindustrin själv. En genomlysning av långsiktigheten är dock nödvändig för att man skall kunna se vilken anpassning vi kan ha på sikt av den svenska försvarsindustrin och vilka delar, av teknologisk art och liknande, som är absolut viktigast att bibehålla. Inte minst bör man belysa möjligheten till internationellt samarbete för försvarsindustrin. Flygstridskrafterna och luftförsvaret belyses också i propositionen och i utskottets betänkande. Det här är ytterligare en mycket viktig del av det svenska totalförsvaret. Regeringens inriktning mot en förändring i så måtto att man siktar på ca tolv stridsflygsdivisioner innebär att man kan behålla möjligheten att försvara Sverige. Dessa tolv divisioner skall på sikt innehålla JAS 39 Gripen, som är en av de produkter som jag kanske borde ha nämnt i samband med försvarsindustrin. Vi är unika i världen när det gäller att producera, utveckla och tillverka moderna stridsflygplan. Marinen är också en mycket viktig del av försvarsmakten. Inriktningen på marinens verksamhet är också väl beskriven i förslaget från regeringen. Utskottet ställer sig i allt väsentligt bakom vad regeringen föreslår, nämligen inriktningen på ca 20 ytstridsfartyg eller övervattensfartyg och nio ubåtar. Här finns anledning att understryka att det gäller nio ubåtar. Det betyder att vi har förmåga och möjlighet att om vi så önskar framöver utveckla och bygga ubåtar, antingen själva eller i samarbete med någon annan. Det tycker jag är viktiga signaler till omvärlden. Vad gäller marinens område och försvarsmakten i dess helhet har vi anledning att poängtera den möjlighet som bör finnas framöver och den politiska vilja som finns hos många, att för hela samhällets behov samutnyttja, sambruka och använda de investeringar som gjorts inom försvarsmakten. Utskottet utgår från att den nu sittande Sjöverksamhetskommittén verkligen har förmåga och kraft att belysa och se om det inte går att riva en del av de vattentäta skott och revirgränser som finns sedan gammalt. Det finns en gammal god regel som förtjänar att upprepas, nämligen att skattebetalarna bara skall behöva betala en gång. Om resurserna finns i samhällets ägo måste de kunna utnyttjas på ett så bra sätt som möjligt för hela samhällets behov. Det beslut som vi skall fatta nu i eftermiddag, fru talman, är ett rambeslut. Nu har försvarsmakten verkligen en möjlighet att, inom de ramar och med den inriktning som riksdagen lägger fast, komma tillbaka och tala om hur man organisatoriskt skall bedriva sin verksamhet.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

Fru talman! Det sägs ju att historien inte upprepar sig. Tänk om det vore så väl! Man säger också att det enda vi lär av historien är att vi inte lär av historien. Det finns det dess värre alltför många exempel på - inte minst inom den säkerhets och militärpolitiska historien. Ofta har denna perspektivlöshet lett till förödande situationer, och en del folk har fått röna den bittra erfarenheten av det som jag tror det var Mao Zedong som sade: "Ett folk har alltid en armé - sin egen eller ett annat folks." Fru talman! Jag föredrar vår egen! Alltsedan mitt intresse för politik väcktes, det ödesmättade året 1956 - med kriser och krigshandlingar i Suezkanalzonen, i Ungern och det otäckt närliggande Poznanområdet i Polen - har jag betraktat försvarsutgifterna som den försäkring som vi måste betala och där man samtidigt hoppas att den aldrig skall behöva utnyttjas. Vi vet ju att det numera finns många som t.o.m. struntar i hemförsäkring med motiveringen att samhället får ordna det om något händer. Skulle vårt land råka ut för en olycka finns det inget "samhälle" som träder in. Ett beslut som det vi skall fatta i dag måste vara baserat på ett genomträngande och i sak invändningsfritt underlag. Jag anser inte att ett sådant finns. Ett beslut som det vi skall fatta i dag måste stå i överensstämmelse med analyser som har både ett historiskt perspektiv och en säker framtidsprognos. Utskottet har sett mindre legärt på säkerhetssituationen än försvarsministern i sin proposition och borde gett oss ett i överensstämmelser därmed bättre beslutsunderlag. Jag anser inte att ett sådant finns. Fru talman! Efter Versaillesfreden hoppades många på den eviga freden. Slagordet var "aldrig mera krig", och Bertha von Suttner och andra fredsaktivister skrev böcker och ordnade med konferenser. Demokratin skulle segra och förhindra krig - trodde man. Tyskland var för evigt militärt krossat - trodde man. Sovjetunionen skulle inte utgöra någon fara - trodde man. skulle hindra nya krig - trodde man. Alla konkreta konflikter skulle lösas av internationella domstolen i Haag - trodde man. Visst är det beklagligt att kunna konstatera att man trodde fel. Sverige skulle kunna både nedrusta och spara pengar. Ja, det trodde man också, och så inleddes den stora s.k. regementsslakten 1925. Även efter det andra världskriget var det samma sak. Och jag läste häromsistens en intervju med försvarsministern där han sade: "Vi trodde att vi skulle få en värld utan krig och nöd. Det var en kolossal felbedömning." Och då förstår jag inte varför man måste göra om felbedömningarna. Jag nämnde just 1925 års försvarsbeslut. Dem fick svenskarna sedan dyrt betala när vi skulle återställa vår säkerhet. Alla vet i dag att Per Albin Hansson, i ett nödläge, ljög när han sade att "vår beredskap är god". En försvarshistorisk analys som jag nyligen läste konstaterar, att visst var beredskapen god, men inte förrän vårvintern 1945. Då stod kriget inför sitt slut, och vi hade mera av tur än av skicklighet lyckats stå utanför. Men då hade det också kostat. 1920 och 1930-talens besparingar, nedläggningar, uteblivna övningar m.m. skulle tas igen. Och pengar fanns inte. Folket fick betala. Först blev det en allmän omsättningsskatt. Sedan kom värnskatten - är det någon som känner igen det ordet? Och slutligen, till musik av Lars-Erik Larsson och ord av Alf Henrikson, gick svenskarna "ut efter obligationer". Tre stora försvarslån togs upp 1940, 1941 och 1942. Det första lånet motsvarade 18 % av hela statsbudgeten och över 36 % av försvarskostnaderna. Det andra lånet svarade mot 30 % av försvarsbudgeten och 11 % av statens totalbudget. Det tredje lånet - augusti 1942 - svarade mot 23 %, eller ungefär en fjärdedel, av statens budget och för över hälften av försvarskostnaderna, nämligen 58 %. Översätt det till våra dagars budgetsiffror och penningvärde! Det borde väcka en och annan tanke, förutom den att det är för sent att upphandla en brandbil när vådelden redan brutit ut. Det är inte så svårt att inse att det blev en tung börda att lösa in alla dessa lån efter kriget. Det var pengar som skulle ha gått till bostadssektorn, industrisektorn och utbildningssektorn, bara för att nämna något som kunde ha lett till en bättre situation ekonomiskt och levnadsnivåmässigt även i dag. Jag har låtit riksdagens utredningstjänst ta fram dessa uppgifter. Jag har också bett dem att titta på återbetalningen. Långivarna erbjöds i olika omgångar att göra byten mot andra av statens obligationer och skattkammarväxlar. Det sista av de lån som var inblandade i detta var obligationslånet av den 15 december 1946. Det lånet förföll slutligen den 15 december 1992! Något förenklat skulle man alltså kunna säga att besluten 1925 hade ekonomiska följdeffekter i 67 år. Det är sådana perspektiv som vi måste ha när vi fattar beslut. Vi kan inte bara låta våra barn och barnbarn och deras efterkommande betala, medan vi kortperspektiviskt fattar beslut. Vi har inga garantier för morgondagen, men med litet eftertanke kan vi slippa tvingas att bli efterkloka. Man behöver kanske inte måla Zjirinovskij på väggen, men när vi i intervjuer på TV nyligen har kunnat se en av de främsta presidentkandidaterna i Ryssland förklara att han inte är demokrat, därför att det är ingen general, eller när vi ser hur samma lands nuvarande ledning inte lever upp till gjorda överenskommelser om nedrustning och vi vet hur lång tid det tar att ersätta materiel, utbilda och träna, bör vi ta oss en ytterligare fundering kring vad vi är på väg att besluta. Vi klarar oss inte en gång till med knappt flygfärdiga Caproniplan och utrangerade småjagare som under 1940-talet. Och de som är satta att genomföra våra beslut måste få rimliga långsiktiga planer att arbeta efter. Det är för dyrt att göra som man gjorde på 1950-talet. Efter två år avbröts den nybyggnadsplan för jagare som marinen fått. Två jagare såldes med stor förlust till Colombia. De två andra i den s.k. "Lappland" och "Värmland" kom aldrig i sjön. Och denna icke-händelse kostade i ett svep 42 miljoner. Det kan vara ganska dyrt att spara fel. Det och ett historiskt säkerhetspolitiskt perspektiv borde ha lett till ett annat förslag än det vi har i dag. Fru talman! Det är aldrig för sent att ångra sig. Jag hoppas att tillräckligt många gör det i dag.

Fru talman! Jag tycker att vi i dag har haft en mycket bra debatt om vår säkerhets och försvarspolitik. Debatten har i stort sett varit balanserad, och det har gjorts en bra genomlysning av dessa viktiga frågor. Nu har Anders Björck gått härifrån, men hans inhopp i debatten är väl det enda som har brutit mot det tonläge som vi har haft i debatten i dag. Det var ett eko från en gången tid när Anders Björck som en främmande fågel flög in här. Fru talman! I mitt anförande kommer jag att gå in på de avsnitt i betänkandet som behandlar markstridskrafterna, plikttjänstgöringen och anställda vid Försvarsmakten. Alla är i dag ense om att ett väpnat angrepp mot Sverige i dagens politiska läge är praktiskt taget uteslutet. Denna insikt förstärks också av att de rent militära förutsättningarna är starkt begränsade. I synnerhet gäller detta förmågan att genomföra en kustinvasion mot Sverige. Det är mot denna bakgrund av det förbättrade säkerhetspolitiska läget som vi nu kan genomföra förändringar och anpassningar som det vidgade säkerhetspolitiska begreppet ställer på vårt totalförsvar. De förändringar som nu sker i vår omvärld motiverar att besparingar genomförs inom försvaret för att bl.a. frigöra resurser för de nya uppgifter som ligger framför oss - inte minst i det internationella samarbetet för fred och säkerhet i Europa. Det är inte bara vi i Sverige som har insett att förändringarna i vår omvärld motiverar neddragningar av försvarskostnaderna. Det sker också i de flesta andra länder, som i många fall genomför betydligt större besparingar än vad som sker i vårt land. Den frågan har ju varit uppe till debatt här i dag och belysts. I det perspektivet vore det märkligt om inte vi i Sverige skulle ha reagerat på de förändringar som har skett i vår omvärld och i säkerhetspolitiken. I debatten har det från visst håll framstått som om att vi i Sverige skulle ha en helt annan inställning när det gäller våra försvarskostnader och synen på säkerhetspolitiken. Det är mot den bakgrunden som utskottets majoritet ställer sig bakom de förändringar som regeringen föreslår beträffande markstridskrafterna och som bl.a. innebär att fältförbanden bör reduceras till att omfatta cirka tolv brigader i tre fördelningar och inte att alla fältförband i dagsläget behöver ha full krigsduglighet, dock under den förutsättningen att det finns en beredskap för en relativt snabb höjning av krigsdugligheten i händelse av att det säkerhetspolitiska läget skulle försämras. I det här sammanhanget är självfallet de säkerhetspolitiska kontrollstationerna av stor betydelse när det gäller att bedöma förändringar i vår omvärld i framtiden. I propositionen skriver regeringen att ett eventuellt beslut om en långsiktig tillväxt av markstridskrafterna kan leda till att krigsorganisationen utökas med en fördelning med fyra brigader och ett större territorialförsvar. Utskottet understryker i betänkandet att en hög personell och materiell kvalitet är nödvändig för att fältförbanden med framgång skall kunna lösa sina uppgifter i en framtida stridsmiljö. I detta sammanhang vill jag särskilt framhålla att när det handlar om fältförbandens krigsduglighet är utbildningen i vintermiljö av största vikt. Fältförbanden skall kunna operera och fungera även i en extrem vintermiljö. Detta gäller särskilt i ett läge när denna organisation reduceras. Vinterutbildade förband kan operera över hela landets yta. Däremot kan förband som inte har fått en fullvärdig vinterutbildning inte sättas in i strid under hårda vinterförhållanden. Vi har mött trupputbildare som har upplevt detta när det har kommit värnpliktiga till dessa vinterförhållanden och icke haft vinterutbildning. Då har det för dessa soldater närmast varit fråga om att överleva i sträng kyla. Men det handlar inte bara om att de själva skall överleva, utan det handlar om att de skall kunna utföra sina uppgifter i strid. Fru talman! Utskottet anser, liksom regeringen, att territorialförsvaret har viktiga uppgifter när det gäller övervakning och bevakning av vårt lands stora yta och försvaret av infrastrukturen. De territoriella förbanden bidrar därmed till att underlätta fältförbandens operationsfrihet, så att de kan inriktas på att lösa sina primära uppgifter. Utskottet delar regeringens bedömning att territorialförsvaret bör kunna omfatta ca 250 000 personer och att 125 000 personer i hemvärnet också bör ingå i den volymen. Det är nu fråga om att plussa på hemvärnsdelen, som alltså inte har nått upp till detta mål på 125 000 personer. Utskottet delar också regeringens förslag att direkt grundutbilda vissa totalförsvarspliktiga för bevakningsuppgifter av sådana skyddsobjekt inom totalförsvaret som i dag inte har en tillfredsställande bevakning. Det som regeringen nu föreslår beträffande förändringar i fältförbanden och i territorialförsvaret är enligt utskottsmajoriteten väl anpassat till den förändrade säkerhetspolitiska situationen och till de vidgade uppgifter som följer av detta. Vad avser avsnittet plikttjänstgöringen i propositionen har regeringen angivit ett vidgat behov av totalförsvarspliktiga i förhållande till de bedömningar som låg till grund för Pliktutredningens förslag. De ökade behoven utgår enligt regeringen från en bredare säkerhetspolitisk syn och från tillkommande behov i fred och vid höjd beredskap. Främst handlar det om att direkt grundutbilda totalförsvarspliktiga för bevakningsuppgifter inom det militära försvaret men också om att stärka samhällets förmåga att klara katastrofer i fred och påfrestningar vid höjd beredskap. Det är också utskottets uppfattning att ett folkförsvar, där var och en bidrar med sin kunskap och sin förmåga, utgör en stor tillgång för att stärka försvarspolitikens trovärdighet och förutsättningar att stå väl rustad för att motstå allvarliga hot och påfrestningar. Utskottet vill därmed markera att man ställer sig bakom inriktningen att - utifrån en god hushållning med resurserna - utbilda och krigsplacera merparten av dem som mönstrat och uttagningsprövats. De som inte utbildas utan i stället placeras i utbildningsreserven är en viktig resurs för den händelse att anpassningsåtgärder behöver vidtas vid ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Utskottet anser också att utbildningen av de totalförsvarspliktiga bör få variera med hänsyn till uppgiftens karaktär och omfattning. Fler bör således inte utbildas - och inte under längre tid - än vad uppgiften kräver. Liksom regeringen framhåller utskottet de frivilliga försvarsorganisationernas betydelse inom totalförsvaret och för den folkliga förankringen. Det är viktigt att de frivilliga organisationernas kompetens och engagemang tas till vara och att det prövas vilka personalbehov som kan tillgodoses genom frivilligorganisationernas medverkan på olika sätt. Fru talman! Regeringen konstaterar att det råder en åldersmässig obalans inom yrkesofficerskåren och föreslår att systemet för kompetenshöjning ses över samt att det bör prövas om reservofficerare och också civila skall kunna utnyttjas mer i utbildningsverksamheten. Långsiktigheten bör bli bättre i bemanningsarbetet, och andelen kvinnor bör öka i det militära försvaret. Utskottet vill särskilt understryka betydelsen av att andelen kvinnor ökar i vårt militära försvar. Utskottet delar även regeringens uppfattning om behovet av att antalet officerare i det militära försvaret bör var större än vad krigsorganisationens behov motiverar. Motiven för detta är att det vid ett eventuellt behov av att utöka krigsorganisationen behövs utbildare utöver normalläget för att klara en forcerad utbildning. Ett annat skäl är att man skall kunna bemanna de förband som skall delta i internationella fredsfrämjande insatser utan att den normala grundutbildningen allvarligt störs på grund av befälsbrist. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på de reservationer som har fogats till betänkandet.

Fru talman! Innan denna långa debatt är slut skulle jag helt kort vilja ge några synpunkter på försvarsområdena och FO-staberna. Det kan tyckas vara en mindre fråga i det stora sammanhanget, men frågan är nog så väsentlig för försvarets förankring på många håll i landet. I motion Fö9 har jag och Leif Carlsson argumenterat för att försvarsområdena borde bevaras så länge den nuvarande länsindelningen består. Särskilt måste situationen där ett län saknar FO-stab undvikas. I varje fall ger propositionen Totalförsvar i förnyelse inte ett tillräckligt underlag för att nu drastiskt minska antalet försvarsområden, menar vi. Redan i inledningen av propositionen betonas det folkliga engagemangets betydelse: "--- ett försvar som saknar folklig förankring och som åsidosätter sin viktigaste resurs, människan, blir ett främmande element i demokratin." Så står det på s. 9. Vidare påpekas det i propositionen att det bör ske en samordning mellan totalförsvaret och de myndigheter och andra organ som sköter riskhantering i fredstid. I dag har också kommunerna i väsentliga avseenden ansvaret för totalförsvarsförberedelserna. Detta kräver att det finns en motsvarande militär samarbetspartner på regional nivå. Mot denna bakgrund är det svårt att förstå hur regeringen kunde komma till slutsatsen att antalet försvarsområden kunde minskas med en tredjedel. "Regeringen har bedömt att en minskning av antalet försvarsområden är möjlig. Detta innebär att principen ett försvarsområde ett län frångås." Så står det på s. 96. Denna slutsats är motsägelsefull med tanke på resonemangen om folklig förankring och samordning tidigare i propositionen. Det finns ytterligare ett argument mot att drastiskt minska antalet försvarsområden, och det är att den ekonomiska vinsten blir liten. Frivillig och hemvärnsverksamheten behövs också i framtiden. Det blir svårare och dyrare att administrera denna på avstånd. Ett försök att administrera två försvarsområden från en plats prövades under några år genom att Kalmar försvarsområde sköttes från Växjö. Detta visade sig dock vara en mindre bra lösning, och Kalmar försvarsområde återupprättades därför så sent som Många av de moderna försvarsområdena är i dag mycket kostnadseffektiva. Nu är skrivningen i utskottets betänkande om vår motion och några andra faktiskt riktigt positiv. Jag citerar från s. 45 i betänkandet: "Att nu låsa sig till en viss volymmässig reduktion av antalet försvarsområden, utan att se hur väl ett sådant beslut passar in i helheten, vore olämpligt. Utskottet förutsätter sålunda att regeringen hösten 1996 utifrån en helhetssyn förelägger riksdagen ett underlag för principställningstaganden om det framtida militära ledningssystemets utveckling." Detta är något annat än det som står i propositionen och som jag nyss citerat. Med utskottets skrivning kan man säga att det omedelbara hotet om ogenomtänkta sammanläggningar av försvarsområden och staber är undanröjt. Fru talman! Eftersom motionen fått en så pass positiv behandling och eftersom en efterlängtad votering stundar avstår jag från att nu utveckla resonemanget vidare. Jag har heller inget yrkande. Frågan återkommer, som sagt, nästa år.
Fru talman! Det som Nils Fredrik Aurelius refererade till är det viktigt att betona och notera. Hur samordningen mellan det militära och det civila försvaret skall ske är avgörande. Det är också en av de uppgifter som skall utredas inför nästa etapp av försvarsbeslutet. Länsindelningen behöver nödvändigtvis inte vara den effektivaste indelningen för den här organisationen. Därför är det fel att göra en hemställan om en länsvis indelning. Det viktiga är att samordningen mellan det civila och det militära försvaret fungerar, så att inte en del decentraliseras och en del centraliseras och uppgiften att öka samordningen därmed bifogas. Därför tycker jag att skrivningen i betänkandet är utmärkt.
Fru talman! Jag är helt övertygad om att vi har mycket olika åsikter här. Men jag sade att jag var nöjd med utskottets skrivning till skillnad från vad som står i propositionen. Under utskottets behandling skedde en avsevärd förbättring. Det är uppenbart. Det är klart att hela frågan måste ses över. Det som väl framför allt bör undvikas, som vi motionärer sett på detta och som jag nu ser saken, är att vi får en situation där det i ett visst län inte finns någon som helst försvarsnärvaro. I andra län kan det finnas t.ex. tre försvarsområden. Då är det väl ganska naturligt att man ser över strukturen. Men en situation där ett län saknar militär närvaro tror jag vore olyckligt från totalförsvarssynpunkt.

Fru talman! Som Nils Fredrik Aurelius sade är människan en mycket viktig del i försvaret, kanske den viktigaste delen. Det är ju ändå för att försvara vårt land och oss människor som landet har ett försvar. Därför är det viktigt att det svenska försvaret är en angelägenhet för alla människor och att vi kan se till att det är så också i framtiden. Ett försvar som är väl förankrat hos människor är således en nödvändighet. För oss i Centerpartiet har det varit en målsättning i samband med alla försvarsbeslut och försvarsdiskussioner som förekommit att det skall vara på det sättet. Men det gäller att få fram en kombination av militärt och civilt försvar som resulterar i bästa möjliga försvarskraft och överlevnadsförmåga. Men för den skull kan inte hur mycket pengar som helst satsas på det svenska försvaret i en situation där vi behöver spara. Det finns naturligtvis begränsningar, och de måste preciseras. Jag vill inte påstå att det är enklare att spara inom den sociala sektorn än det är att spara inom försvarssektorn. Vi måste naturligtvis vara beredda att spara i olika sammanhang. Syftet med det hela är ju att få en bättre samhällsekonomisk situation. Det råder inget tvivel om att det svenska försvaret har att tjäna på en stabil samhällsekonomi. När kronan föll i värde förlorade försvaret stora resurser, eftersom mycket blev dyrare. Nu när kronan stärks som resultatet av en ekonomisk politik där försvarsfrågorna utgör en del sparar försvaret genom att utländska importerade komponenter blir billigare. Nu ligger förverkligandet av försvarspolitiken i fråga framför oss. Det är ramarna i de diskussionerna som vi i dag tar. Jag skulle vilja att de som framöver har att hantera dessa frågor lade på minnet att det gäller att se till att vi får ett försvar som klarar hela Sverige. För oss som bor på Västkusten är det oerhört väsentligt att Västkustens försvar byggs upp på ett sådant sätt att vi kan klara den här uppgiften. Militärkommando Väst och I 15 utgör viktiga delar i detta sammanhang. Västkusten är Sveriges port mot världen. Så är det i fredstid med de hamnar som finns på Västkusten och så är det i ännu högre grad i en avspärrningssituation då Västkusten är vårt andningshål. Det är oundgängligen nödvändigt att ha en sådan försvarsuppbyggnad att vi kan försvara och hålla det här andningshålet att användas för den införsel som krävs för de förnödenheter som vi måste ha och även för att få ut de produkter som vi i nämnda situation måste få ut. Dessa viktiga saker måste finnas med i det arbete som skall ligga till grund för det beslut som skall tas litet längre fram. Den minskade numerären i vårt framtida militära försvar är också en viktig sak. Som flera tidigare har påpekat är det väsentligt att vårt hemvärn får bättre resurser. Hemvärnet måste få bättre resurser för att kunna uppfylla sin viktiga roll i detta sammanhang. Vidare är det viktigt med ytterligare möjligheter till utbildning och övningar för att vi därmed skall kunna klara den hotbild som i större utsträckning kommer att finnas i framtiden. Då kommer den lokala försvarsorganisationen att vara ännu viktigare än tidigare. Fru talman! Det här är några randanmärkningar i anslutning till den debatt som vi haft om försvarspolitiken. Litet grand har jag också talat om vad som gäller för framtiden och om hur jag tycker att man bör utveckla och utnyttja de resurser som ställs till försvarets förfogande.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort, därför att jag har inga som helst erinringar mot Europa Medelhavsavtalet med Tunisien. Det är utmärkt att det blir ett sådant avtal.

Svenska Ambassaden och svenska myndigheter har här ett oerhört stort ansvar när det gäller att bistå anhöriga och föräldrar i Sverige så att dessa barn kan återvända till Sverige. Jag har fått informationen att det hittills har varit väldigt svårt för dem som befinner sig i denna situation att få erforderlig hjälp av svenska myndigheter. Det är min enträgna uppmaning till regeringen från riksdagens sida att man, när man nu tecknar detta avtal, tar med dessa aspekter och gör allt som går för att bistå de svenska barn som finns i Tunisien så att de kan återvända till Sverige.

Fru talman! Lagstiftningen om allemanssparande infördes den 1 april 1984. Sparande kan ske på allemanssparkonto i bank och vissa andra institut och i högst två allemansfonder, där sparade medel placeras i aktier och andra värdepapper. Allemanssparandet blev omedelbart en mycket populär sparform under en tid då sparandet behövde uppmuntras och stimuleras. Anledningen till populariteten var naturligtvis att räntan på allemansspar och värdestegringen i allemansfond var skattefria. 1995, då det bedömdes som ett värdefullt bidrag för den svenska ekonomin att allemansfonderna främjar företagens tillgång på riskkapital. Syftet var också att gynna ett brett ägande av börsaktier. Allemansfondernas placeringsregler skiljer sig därför från vanliga värdepappersfonders, bl.a. genom att fonderna är begränsade till att huvudsakligen investera i svenska aktier eller aktierelaterade instrument. Svenskt näringsliv har också genom dessa regler erhållit ett betydelsefullt tillskott av riskkapital. Sparandet i allemansfonderna introducerades alltså som ett led i att öka basen för hushållens sparande och för att ge en möjlighet att tillföra svenskt näringsliv riskkapital. Det var just det som utgjorde skälet för skattesubventionering. Även vi som inte sparar i allemansfonder är med och betalar detta sparande. Anledningen är just att det är viktigt att ge svenska företag stöd. För Per Bill, som bor i Uppsala och ser Pharmacias anläggning, kanske bolaget verkar svenskt. Men verkligheten är att de svenska aktieägarna i Pharmacia bytt sina aktier mot aktier i ett nybildat amerikanskt bolag, Pharmacia and Upjohn. Gällande regler innebär att en allemansfonds medel till minst 70 % skall vara placerade i svenska aktier och aktierelaterade instrument, upp till 25 % får placeras i räntebärande värdepapper, medan 5 % får placeras i andelar i andra värdepappersfonder. Den skattemässiga särbehandlingen upphörde vid utgången av 1993. Men sparandet har fr.o.m. den 1 januari 1995 återigen blivit skattemässigt gynnat. Som skäl angavs återigen att allemansfonderna skall främja de svenska företagens tillgång på riskkapital. Allemansfonderna äger 4 % av aktierna i Pharmacia. Det motsvarar ett värde av ca 2 miljarder kronor. Enligt nu gällande regler skulle detta innehav behöva säljas ut omedelbart. Avsikten med den föreslagna ändringen är primärt att undvika en kraftig kurspress och oroad aktiemarknad. När regeringen Bildt sålde ut Pharmacia utan urskiljning och utan tanke på framtida ägarstruktur öppnade man för utländskt övertagande och värnade inte om svenskt ägande och det svenska företagandet. Makten över Pharmacia har också gått till utlandet. Mycket talar för att även Celsius är på väg åt samma håll, av samma anledning. Att man då, som i m och kds-motionerna, påstår att man värnar om det svenska företagandet framstår inte som seriöst. Eftersom syftet med att skattesubventionera allemansfonderna är just att värna om det svenska företagandet, finns det ingen anledning att gå längre än regeringen gjort i propositionen. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till utskottets hemställan och avslag på motionerna.

Fru talman! Per Bill! Vi lagstiftar varken för eller emot ett enskilt företag. Per Bill påstår i dag - hur han nu kan veta det - att förslaget vi har framför oss leder till inlåsningar, snedvridningar, sämre likviditet, diskriminering och jag vet inte allt. Stackars alla bolag i världen, i så fall, som allemansfonderna inte är eller får vara intresserade av. De är verkligen drabbade. För att inte tala om vad som skulle hända om Moderaterna kom i regeringsställning igen. Då skulle det bli etter värre, eftersom Moderaterna vill avskaffa allemansfondernas särställning helt och hållet. Nej, Per Bill, det är bara att erkänna att i det här fallet var det ett misstag av den borgerliga regeringen att sälja ut Pharmaciaaktierna utan eftertanke och strategi.

Fru talman! Eftersom Per Bill själv har berättat hur lönsamt Pharmacia är och kommer att vara i framtiden - och det finns verkligen ingen anledning för mig att ifrågasätta det - är det väl alldeles självklart att de som förvaltar allemansfondernas pengar skulle tycka att det vore härligt att få använda sin förvaltning helt utan restriktioner. Nej, Per Bill, torka krokodiltårarna och stå för den borgerliga regeringens beslut att urskillningslöst sälja ut aktierna, och hoppas att Celsius inte går samma väg - men det kanske gör mindre, för det bolaget ligger ju inte i Per Bills hemkommun.

Fru talman! Den här frågan är komplicerad på ett sätt. Men tänk efter: Vi lever i en alltmer internationaliserad ekonomi. Företagen i Sverige och andra länder får ett alltmer blandat, internationellt ägande. Då är frågan om det verkligen är så klokt att göra som föreslås i propositionen och betänkandet, att mer eller mindre stänga ute viktiga kapitalplacerare som allemansfonderna - ja, förr eller senare utestänger man dem faktiskt, de tvingas ut ur företag med betydande utländskt ägande. I Pharmaciafallet innebär det att inflytandet från de svenska ägarna med tiden blir mindre. Det ökar risken för att investeringarna vartefter styrs bort från Sverige. Det innebär att vi i det här landet tappar arbetstillfällen, att vi tappar utveckling på ett väldigt viktigt tillväxtområde. Vi har i utskottet stött propositionen, men efter att ha diskuterat frågan litet mer ingående har vi kommit fram till att det faktiskt är viktigare att se till att det svenska inflytandet i företaget bevaras och utvecklas än att hålla strikt på allemansfondernas regler. Vi kommer därför att stöda reservationen. Jag misstänker att allemansfonderna är på väg att ha spelat ut sin roll. De blir i längden omöjliga i en alltmer internationaliserad ekonomi. Det viktiga är ju faktiskt inte vem som äger, utan det viktiga är den ekonomiska utvecklingen, hur företagen fungerar och, för vår del, att vi får en bra utveckling i Sverige. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Roy Ottosson! Jag vill bara återigen påpeka att man måste komma ihåg syftet med allemansfonderna. Är det inte i stället så att vi skall eftersträva att AP-fonderna får köpa mer aktier? Om det blir möjligt kan vi också eftersträva det som Roy Ottosson efterlyser. Det instrument som allemansfonderna utgör kan emellertid aldrig användas för att behålla företagen i Sverige.
Fru talman! Där har Susanne Eberstein uppenbarligen fel. I det konkreta fall vi nu diskuterar, dvs. Pharmacia-Upjohn, minskar det svenska inflytandet i företaget om betänkandet går igenom. Det vill vi försöka förhindra eller åtminstone bromsa så långt det går. Det är emellertid en svår avvägning. Det är därför vi i utskottet inte var beredda att ta ställning för reservationen. Vi ville tänka litet mer på det här. I och för sig framförde jag i utskottet liknande synpunkter som dem jag framför nu, dvs. att det är en svår avvägning mellan dels ägarinflytandet från svensk sida, dels placeringsreglerna för allemansfonderna - det är ju fråga om en skattesubvention för allemansfondernas del. Det var också därför som jag nyss antydde att skattesubventionen kanske är en dålig subvention. Vi borde kanske hitta bättre sätt än detta att få fram mer riskkapital till svenska företag. I det aktuella fallet hotas ändå utvecklingen av ett i Sverige väldigt betydelsefullt företag, ett av framtidsföretagen, som växer mycket snabbt och som är en spjutspets in i framtiden. Vi har vägt de två argumenten och kommit fram till att det är viktigare att se till att svenskt ägande och svenskt inflytande på Pharmacia-Upjohn utvecklas och bevaras.

Fru talman!

De tidigare löntagarfondernas medel användes för att bilda ett antal forsknings och utbildningsstiftelser. Som ett led i dessa ansträngningar gavs Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping möjligheter att drivas i stiftelseform. Detta skedde på de båda högskolornas egen begäran. Syftet var att genom mångfald i ägandet stimulera högskolesystemet ytterligare. Häri ingick att Chalmers enligt avtalet med staten skulle ges möjligheter att överta ägandet av mark och fastigheter. Forsknings och utbildningsstiftelserna har inte lämnat den nuvarande regeringen någon ro. Stora ansträngningar har gjorts för att upphäva stiftelsernas självständighet och rådighet över sina tillgångar. Nu är det Chalmers och Jönköpings tur. Jag uppehåller mig i fortsättningen vid Chalmers, eftersom frågan inte är lika aktuell för Högskolan i Förslaget i propositionen, som stöds av majoriteten i utskottet, innebär kortfattat att staten frånträder det avtal som tecknats mellan staten och Chalmers om överlåtelse av fastigheterna till Chalmers. Jag medger att här finns en komplikation. Göteborgs kommun har villkorat donationer av den mark som det är fråga om till att staten på marken uppför byggnader för utbildning och forskning. Likaså har inskrivits återgångsklausuler innebärande att mark och byggnader återgår till kommunen för den händelse att marken inte skulle komma att användas för föreskrivet ändamål. I flertalet av avtalen har också intagits förbud för staten att överlåta fastigheterna. Göteborg har i de förhandlingar som har följt på stiftelsebildningen krävt ersättning av staten för att återta markvillkoren. Någon uppgörelse har ännu inte kommit till stånd, i varje fall inte någon som jag är medveten om. Jag kan inte finna någon annan förklaring till kommunens hittillsvarande kallsinnighet och bristande intresse för Chalmers framtid än att också den är socialdemokratiskt styrd. En delfråga är den mark som behövs för fastighetsbildning avseende ett länge efterlängtat mikroelektronikcentrum som är under uppbyggnad och som har blivit kraftigt försenat på grund av oklarheten om markfrågorna. I denna fråga har emellertid Göteborg visat god vilja genom att återta markvillkoret. Men inte ens detta har kunnat förmå regeringen att gå vidare. Regeringens bristande vilja att försöka lösa frågan avspeglas också i dess vägran att i avvaktan på resultatet av förhandlingarna förlänga den option som Chalmers hade och också utnyttjade på avtalad tid. Är det då viktigt för Chalmers att äga sina egna lokaler? Ja, självklart är det viktigt. Ägande och ansvar hör samman. Det skulle ge stiftelsen den fulla frihet som avsågs med stiftelsens bildande. Det skulle också ge större effektivitet i förvaltningen. Jag vill gärna citera vad de tre fackliga organisationerna vid Chalmers skrev i en artikel den 26 oktober i år i Göteborgs-Posten: "Regeringens förslag gör att viss klarhet skapas och att förutsättningar för Chalmers att gå vidare nu finns. Det är samtidigt oklart hur förslaget praktiskt skall genomföras då Göteborgs kommun inte utfäst sig att medverka. Med förslaget begränsas också möjligheten för Chalmers att kunna visa positiva resultat genom sin nya verksamhetsform då skolan inte tillåts äga fastigheterna. Vidare försämras möjligheten att lyckas på lång sikt, då eget ägande av fastigheterna var en avgörande verksamhetsfördel med stiftelsebildningen. Möjligheten finns fortfarande att Chalmers får äga sina fastigheter. Och därmed ges den fulla frihet som avsågs med stiftelsebildningen. Detta ser vi som den bästa lösningen. Drivfjädern för Chalmers att lyckas, som skulle blivit tvingande med eget ägande, försvinner delvis om stiftelsen vingklipps på det sätt som nu föreslås. Regeringen ger med sin proposition Chalmers rätten att misslyckas. Detta är dåligt." Så skriver de fackliga organisationerna vid Chalmers. Fru talman! Regeringens argument för att frångå avtalen är krystade. Bl.a. framhålls det som konkurrenssnedvridande om Chalmers och inte KTH skulle äga sina fastigheter. Detta argument tyder på att regeringen anser att Chalmers fastighetsförvaltning skulle kunna bli effektivare än den som KTH är hänvisad till. Slutsatsen borde snarare vara att också KTH skulle ges möjligheter att, om man så önskar, få äga den mark och de fastigheter som man inte redan äger. Ett annat argument är att det i Göteborg skulle komma att finnas två aktiebolag som var för sig skulle äga och förvalta universitets och högskolefastigheter. Något objektivt argument eller empiriskt underlag för att visa att detta skulle vara negativt anförs inte. Likaså anförs i propositionen att Göteborgs universitet skulle tvingas hyra vissa av sina lokaler av ett fastighetsbolag som skulle ägas av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Jaha, frågar jag mig. Än sedan då? Skulle det vara så mycket sämre än att hyra av Statens Fastighetsverk, Statliga Akademiska Hus i Göteborg AB eller för den delen av en kommunal eller privat fastighetsägare? Det handlar om 15 % av lokalkostnaderna. Vidare sägs att de lån till de båda högskolorna som staten har utlovat i avtalen skulle stå i motsatsställning till statens ambitioner att sanera sina finanser. För det första är villkoren knappast så fördelaktiga att staten skulle ta någon nämnvärd risk. För det andra blir det knappast fördelaktigare att staten nu tvingas stå som låntagare till Chalmers investeringar, i första hand den halva miljard som mikroelektronikcentrumet projekterats till. Chalmers har också förklarat sig beredd att diskutera finansieringsfrågorna. Det tycker jag regeringen skall göra. Det här är ingenting annat än svepskäl och utgör inte hållbara motiv för att staten skall frångå sina åtaganden gentemot Chalmers. I stället bör staten medverka till att förnyade förhandlingar kommer till stånd med Göteborgs kommun och Chalmers. Det är fullständigt obegripligt att kommunen skulle kunna acceptera att marken av staten kan överlåtas till Statliga Akademiska Hus i Göteborg AB, men inte till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola enligt de avtal som träffades vid stiftelsens bildande. Propositionens ihålighet framgår också av att en förutsättning för ett genomförande av regeringens intentioner är att pågående överläggningar mellan staten och kommunen leder till att de formella hindren undanröjs och att statens eventuella förpliktelser gentemot kommunen samtidigt upphör. Detta kostar förmodligen staten någonting. I dag kanske vi kan få veta hur mycket. Det borde således vara fullt möjligt att åstadkomma ett avtal i vilket Chalmers ikläder sig en skyldighet att uppfylla ändamålsförpliktelserna och accepterar återgångsklausulerna i avtalen mellan Göteborg och staten. Syftet med dessa villkor - att fastigheterna inte används för andra ändamål än utbildning och forskning - sammanfaller med Chalmers intressen. Och vem kan utgöra en bättre garanti för att fastigheterna i framtiden används för det avsedda ändamålet än just den högskola som bedriver sin verksamhet i fastigheterna? Chalmers är i dag en av Nordens mest framstående tekniska högskolor med en erkänt högklassig utbildning och forskning. Chalmers ambition är att utvecklas till en ledande teknisk högskola i världen. Som svenska och göteborgare är jag stolt över Chalmers. Men jag är djupt bedrövad över det politiska spel som pågår mellan den socialdemokratiska regeringen och socialdemokraterna i Göteborg och som har inneburit att Chalmers har fått ägna värdefull kraft åt förhandlingar och därigenom förött dyrbar tid. Jag uppmanar socialdemokraterna i riksdagen och i Göteborg: Släpp den statliga tvångströjan, ge Chalmers full rådighet över sina fastigheter och fullborda stiftelsebildningen. Ge Chalmers rätten att lyckas! Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation i FiU3 som de fyra tidigare regeringspartierna står bakom.

Fru talman! Den här frågan är nog inte så svår som det låter när man lyssnar på Sonja Rembo. Det handlar om en effektiv förvaltning av fastigheter. Det handlar om att ta vara på de stora fördelar som finns i ett samlat ägande och en samordnad förvaltning av universitetsfastigheterna i Göteborg. Och det skapas inga nya problem vare sig för byggandet av ett mikroelektronikcentrum eller för Chalmers verksamhet i övrigt. Låt mig ta det från början. I finansutskottet tillstyrker vi att vissa högskolefastigheter som ägs av staten och som upplåtits för Chalmers tekniska högskola skall försäljas till Statliga Akademiska Hus i Göteborg AB. Vidare föreslår vi att riksdagen återkallar bemyndigandet för regeringen att lämna lån till Bakgrunden är denna. Statliga Akademiska Hus AB ägs till 100 % av staten. Detta bolag äger i sin tur sju dotterbolag som av staten förvärvat fastigheter som nyttjas för universitet och högskolor. I propositionen erinras om att Statliga Akademiska Hus i Göteborg AB är bildat för att äga och effektivt förvalta utbildningsfastigheter. Regeringen anser att det finns betydande vinster med ett samlat ägande och en samordnad förvaltning av universitetsfastigheterna i Göteborg. Om Chalmers Tekniska högskola skulle äga fastigheterna leder det dessutom till olika förutsättningar för olika universitet och högskolor. Kungliga Tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola skulle inte konkurrera på lika villkor. Även i utbildningsutskottets yttrande konstateras att det finns stora fördelar i ett samlat ägande och en samordnad förvaltning av universitetsfastigheterna i Göteborg. Utskottet finner att det är logiskt att så sker. Att vara under en gemensam förvaltning driftsmässigt och ekonomiskt ger vinster som bör tillvaratas. Dessutom är det självfallet en fördel om samma förutsättningar råder för våra universitet och högskolor. I finansutskottet delar vi de bedömningar som görs både av regeringen i propositionen och av utbildningsutskottet i dess yttrande till oss. Som har sagts här, har Moderaterna, Folkpartiet, Centern och kds i sin reservation motsatt sig regeringens förslag, precis på det sätt som Sonja Rembo har redovisat. Förutom de "ideologiska" skäl som Sonja Rembo har mot ett fortsatt statligt ägande av de fastigheter vi talar om, har i debatten också framförts att ett byggande av ett mikroelektronikcentrum vid Chalmers skulle fördröjas och försvåras av ett bifall till regeringens förslag. Utskottet vill särskilt framhålla att detta inte är fallet. En projektering och ett byggande av ett mikroelektronikcentrum skulle kunna påbörjas omgående efter det att Chalmers har tecknat ett preliminärt avtal med Statens fastighetsverk. Ett byggande av ett mikroelektronikcentrum påverkas alltså inte på något sätt av den fråga som vi nu diskuterar. Eftersom Sonja Rembo i sitt anförande underströk att detta kraftigt skulle ha försenats tycker jag att det finns skäl att gå in på just det här ärendet litet mer. Representanter från Chalmers tekniska högskola uppvaktade utbildningsutskottet den 9 november. Både jag och Sonja Rembo var med på utbildningsutskottet och lyssnade. Där sade man från Chalmers sida att detta hade dragit ut på tiden. Man var osäker och trodde inte att man skulle kunna komma i gång att bygga. Det förhåller sig på det viset att regeringen den 5 oktober uppdrog åt Statens fastighetsverk att utreda förutsättningarna för att överta det pågående projektet och byggandet av detta center från Chalmers tekniska högskola. Regeringen sade till Fastighetsverket att man ville ha en redovisning senast den 15 november. Den 9 november skrev Statens fastighetsverk och meddelade regeringen att Chalmers, som man hade haft samtal med, fortfarande inte hade kommit in med de handlingar som Chalmers hade lovat att lämna in. Det gällde underlag och arkitekthandlingar. Därför kunde inte Fastighetsverket lämna detta till regeringen den 15 november. Finansutskottet justerade det här ärendet den 21 november, och då hade fortfarande inga handlingar kommit in till Fastighetsverket, trots att man från Chalmers sida den 9 november påstod att det var andra som försenade detta. Om det är någon som har fördröjt detta ärende är det Chalmers. Jag vill med detta yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande i dess helhet och avslag på reservationen.
Fru talman! Sonia Karlsson säger att det inte är några problem. Låt mig återgå till vad de fackliga representanterna skriver. Det kan kanske förklara vad det handlar om. När Chalmers blev stiftelsehögskola 1994 var frågan om fastigheternas ägande den viktigaste frihetsfrågan. Tidigare ägde och förvaltade staten själv sina fastigheter. Nybyggnation i Chalmers regi var omöjlig. Långa projekttider där ansvaret för projektering och kostnadsutveckling låg utanför högskolans kontroll bidrog till ett trögt, dyrt och ineffektivt system. Dessa verksamhetshinder skulle helt försvinna om Chalmers fick kontroll och rådighet över alla egna resurser. Chalmers ledning ansåg att skolan bättre än någon annan skulle kunna ikläda sig rollen som ägare och förvaltare av fastigheterna då staten varit en dålig värd. Så ser verkligheten ut, Sonia Karlsson. Och det är en mycket bra beskrivning av de problem som uppstår när man måste ta in ytterligare en part, nämligen staten, i en sådan verksamhet. Om vilken produktionsverksamhet som helst skulle tvingas att gå via staten för att göra sina investeringar i egna fastigheter där man bedriver sin verksamhet skulle vi se att det helt enkelt inte fungerar. Det blir trögt, ineffektivt och dyrbart. Det går ut över verksamheten. Det är detta, Sonia Karlsson, som är det bärande motivet för stiftelsebildningen och för att stiftelsen skulle få äga sina fastigheter. Det var en av förutsättningarna för att Chalmers skulle ge sig in i stiftelseformen över huvud taget. Men socialdemokraterna i regeringen har med hjälp av socialdemokraterna i Göteborg av ideologiska skäl satt ett streck i räkningen för en effektivisering av Chalmers verksamhet.
Fru talman! Om man skall hänvisa till ideologiska skäl tror jag att det fanns ganska mycket ideologi i att regeringen den 15 september 1994 beslutade om överlåtelseavtalet till Chalmers i Göteborg. Det var tre dagar före valet, och jag tror att det låg ganska mycket ideologi i det. Den historiska bakgrunden är ju denna. År 1993 Statliga Akademiska Hus. Det var just för att Statliga Akademiska Hus skulle ta hand om dessa universitetsfastigheter, att man skulle få en närmare och snabbare kontakt och få en bra förvaltning. Nu kan vi se att Statens fastighetsverk har gått in till Chalmers och bett om att få ett underlag för att man snabbt skall kunna ta över och få i gång byggandet. Det är Chalmers som inte har lämnat in handlingarna i tid för att detta skall hinna bli gjort.
Fru talman! Jag tycker att Sonia Karlsson skall tala med Chalmers. Det är mycket intressanta diskussioner och mycket intressanta inblickar man får i det spel som har pågått och fortfarande pågår. Det är också märkligt att se hur socialdemokraterna har ändrat sig på den här punkten. När riksdagen antog finansutskottets betänkande 1992/93 nr 8 om den nya organisationen för förvaltning av statens fastigheter och lokaler skrev socialdemokraterna i finansutskottet en reservation där de sade att det även kan vara rimligt att överväga att ge universitet och högskolor möjligheter till egen förvaltning av de fastigheter som utnyttjas i verksamheten. På den reservationen står bl.a. Sonia Karlssons namn med. Jag förstår inte varför Sonia Karlsson helt har ändrat uppfattning på den här punkten och inte vill ge Chalmers den möjlighet som nu finns att faktiskt äga sina fastigheter. Jag tycker också att det finns anledning att gå tillbaka till detta. Om nu inte Sonia Karlsson vill lyssna på mig, kan hon åtminstone lyssna på facket vid Chalmers. De tycker jag inte är alldeles orimligt. De säger så här: Vi förstår att en socialdemokratisk regering kan känna begränsad entusiasm för ett avtal ingånget av en borgerlig regering. Att helt gå vid sidan av träffade avtal, som nu sker, är ett svek mot tidigare utfästelser. Vi ser det som oacceptabelt. Man talar också om att stiftelsebildningen föregicks av kontakter mellan Chalmers och socialdemokraterna, som då var i opposition, för att man skulle förvissa sig om att avtalet skulle komma att genomföras. Man fick den uppfattningen att socialdemokraterna skulle acceptera stiftelsen. Detta tysta medgivande var avgörande för att Chalmers ledning accepterade stiftelseerbjudande hösten 1993. Det är en hårresande inkonsekvens som visas av socialdemokraterna i den här frågan, Sonia Karlsson. Det är ett helt oacceptabelt agerande.
Fru talman! Det är faktiskt litet roande att lyssna på Sonja Rembo. Om det nu var så hårresande att socialdemokraterna ändrade sig måste jag tala om även Sonja Rembo och moderaterna ändrade sig. Statliga Akademiska Hus fattades hänvisade man till att det var så bra att universitetsfastigheterna hamnade inom Statliga Akademiska Hus. Det finns även skriftligt på det Sonja Rembo. Om vi skall ta den diskussionen kan vi konstatera att vi har ändrat oss på flera håll. I reservationen diskuterade vi socialdemokrater att det eventuellt var möjligt att föra över den här förvaltningen till universiteten. Det gjorde vi därför att det fortfarande handlar om statligt ägda fastigheter. Det var inte så att de skulle privatiseras och säljas. Det är en betydande skillnad. Jag tycker vidare att moderaterna oftare borde lyssna på de fackliga representanterna. Jag tror att man efter hand kommer att inse att det inte är någon fara å färde. Det kommer att bli ett byggande bara man får ordning på handlingarna. Jag kan informera om att man nu har kommit så långt i diskussionerna mellan Fastighetsverket, Chalmers och Statliga Akademiska Hus att man skall ha ett möte den 19-20 december för att påbörja projekteringen. Fastighetsverket kommer sedan i vecka 3 eller vecka 4 att överlämna ärendet till Finansdepartementet. Jag tror att vi kan lugna de fackliga representanterna med det blir ett byggande och att det kommer att bli ordning på det här.
Fru talman! Bara helt kort: Det gläder mig om man sätter sig ned och talas vid. Jag hoppas att man kommer fram till en konstruktiv lösning. Låt mig bara för att det inte skall uppstå något missförstånd poängtera att det faktiskt var den tidigare borgerliga regeringen som lade fram förslaget om stiftelsebildningen och om att Chalmers skulle få äga sina fastigheter.
Fru talman! Vi var som bekant mycket emot att man skulle föra över 18 miljarder av allmänna medel till privata stiftelser. Vi inlade en klar reservation mot detta. Också jag tycker att det är bra att vi kan få en diskussion om projekteringen. Statens fastighetsverk har sedan den 5 oktober på regeringens uppdrag försökt att få i gång sådana diskussioner med Chalmers, och de har nu äntligen kommit till stånd.